Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i denna debatt. men eftersom jag råkar vara medlem av tre av de organ som som har åberopats i diskussionen, dels Sveriges riksdag, dels beredningen om stat och kyrka, dels ock Svenska ekumeniska nämnden, har jag ändå valt att här säga nägra ord. Jag förstår mycket väl varför fru Jonäng har motionerat i denna fråga. Liksom hon tycker jag att det är ganska upprörande att man kan få höra sådana skildringar som herr Källstad här gav. Det är riktigt att det inom svenska kyrkan finns olika riktningar och uppfattningar om hur man skall lösa denna fråga. Jag skall inte i det här sammanhanget uttala mig om hur frågan skall lösas, men jag vill upprepa att jag har full förståelse för den oro och den nöd som ligger bakom fru Jonängs motion. Däremot har jag mycket svårt att förstå dem som här tar fru Jonäng i upptuktelse och säger att det här icke är en sak för riksdagen att behandla. Självfallet är det det, i och för sig. Det är ju en lagstiftningsfråga — var skulle den annars behandlas? Sedan kan man ha delade meningar när det gäller frågan om tidpunkten är den rätta. Men att det här inte skulle vara rätt forum är en fullständigt orimlig slutsats. Svenska ekumeniska nämnden skulle ta upp det här, tyckte herr Zachrisson. Ja, jag tycker att Ekumeniska nämnden skall fortsätta de diskussioner om den här saken som pågått där ganska länge. Men jag har hört mycket talas om delegation av lagstiftning, men att en lagstiftningsfråga skulle kunna delegeras till Svenska ekumeniska nämnden har jag verkligen aldrig hört talas om. Jag tror att det i och för sig är värdefullt att den här saken har kommit upp; det leder till en fortsatt debatt, fortsatta samtal som är nödvändiga. Men att riksdagen skulle vara fel forum för en riksdagsledamot att ta upp en sådan här sak finner jag vara ett högst egendomligt påstående.
Herr talman! Det finns alltså flera här som har uppfattningen att vi skall lagstifta, och vi andra anser att man formellt kan göra det men att det vore mycket olyckligt att göra det i dag. Jag tror inte att någon här i kammaren menar att Fkumeniska nämnden skulle lagstifta — det sades ju inte heller — utan där kan samtalen ske. Ingenting av det som har sagts i de senaste inläggen ändrar min uppfattning om att det är helt onödigt att i dagens läge framföra sådana här förslag.

Fru talman! Jag vill bara fånga upp en tanke som herr Romanus gav uttryck åt och som skulle kunna hjälpa oss ur en besvärlig situation genom att å ena sidan ge oss den tid vi behöver för att — efter att ha fått fram vederbörlig utredning — utforma en permanent familjepolitisk reform, och å andra sidan ändå ge barnfamiljerna det extra stöd som de otvivelaktigt just nu är i behov av. Regeringen har själv anvisat vägen, När jag hörde fru Hörnlund för en stund sedan hade hon, så vitt jag kan minnas, ett enda argument för att forcera fram reformen till den 1 april: det ger i alla fall barnfamiljerna pengarna tidigare. Men regeringen har genom det extra bostadstillägg, som man har tänkt sig skall utgå i januari, redan anvisat en framkomlig väg. Vad är det som säger att vi inte ger ett extra bostadstillägg eller annan form av extrautbetalning också i april och därmed skaffar oss den tid vi behöver för att ordentligt genomarbeta den slutliga reformen? Riksdagens samtliga partier har gett uttryck för en vilja att som ett led i konjunkturpolitiken kompensera barnfamiljerna som har råkat särskilt illa ut, alla kommer att stå för det. Vi kommer att i någon form ge en extra förstärkning, i varje fall i januari. Det borde inte vara svårt att nå enighet om att fortsätta på den vägen och i avvaktan på ett riktigt gjort reformarbete ge provisoriska förstärkningar som kan göras så stora som vi bedömer nödvändigt och som vi bedömer oss ha råd med men som inte binder vare sig utgifternas storlek eller systemets utformning för framtiden. Det står i fru Odhnoffs proposition att familjepolitiska kommitténs betänkande kan väntas under våren 1972. Jag trodde det kunde väntas omedelbart efter årsskiftet 1972, någon annan uppgift har jag inte fått. Det kanske rent av vore möjligt att få det remissbehandlat och klart för riksdagsbeslut redan under vårriksdagen, men det vet jag inte. Om vi är beredda att hjälpas åt genom att provisoriskt och tillfälligt täcka barnfamiljernas aktuella behov, skulle vi lugnt kunna ta den tid på oss som behövs för att göra en riktig reform och inte en hafsig.

Fru talman! Ja, herr Romanus, att jag i mitt anförande fann mig föranlåten att ge denna ”spark” till folkpartiet berodde på den daghemsdebatt, som kommit upp här i kammaren när enligt uppgift herr Möller hade talat om situationen i Göteborg och det därefter blev debatt mellan fröken Mattson och herr Löfgren, varvid anfördes att det var folkpartiet som hade drivit på byggandet av daghem och fritidshem. Jag har sagt att LO har varit pådrivande i den här frågan sedan många år tillbaka. Herr Romanus säger då att jag inte sitter här som representant för LO. Nej, jag sitter i riksdagen som representant för socialdemokratiska partiet. Det gör också Arne Geijer, det gjorde också Sigrid Ekendahl på sin tid. De hade också stor anknytning — och Arne Geijer har det fortfarande — till det verkliga livet där behovet visas, i den fackliga rörelsen och de motionerade vid flera tillfällen om daghemsfrågan i riksdagen, Det är alltså naturligt att vi inom den fackliga rörelsen som också är politiker har drivit den här frågan mycket starkt därför att vi har trycket på oss och känner till behovet. Herr Romanus gick tillbaka 20 år i tiden. Jag kan gå tillbaka 30 år i tiden, för sedan minst så lång tid tillbaka har vi inom den fackliga och politiska arbetarrörelsen verkat för den här frågan. När herr Romanus talar om den vändning som skulle ha skett då det blev liberal majoritet i ett antal kommuner 1966, kan jag bara nämna ett namn i sammanhanget, nämligen borgarrådet P.-O. Hanson i Stockholm, som sannerligen inte uttryckte den ideologi i de här sammanhangen som herr Romanus anser att folkpartiet har. Vi minns och kommer alltid att med viss tacksamhet minnas de ”insatser” han gjorde i den här frågan för de fick en motsatt effekt. Nej, jag tycker inte om statsbidragsreglerna för vare sig familjedaghem eller daghem, men enligt de uppgifter vi har fått i riksdagen är de under omarbetning inom socialdepartementet, och jag väntar och ser vilka regler vi får. Det sägs i uttalandet på LO-kongressen, som var mycket långt — jag har inte kunnat läsa upp det i kammaren — att vi tycker att bestämmelserna borde ha en annan utformning så att inte bidraget som nu liksom urholkas år efter år. Till slut frågar herr Romanus varför jag talar så varmt för allmän förskola men inte instämmer i motionerna från fp och c. Men jag sitter ju med i 1968 års barnstugeutredning som skall utreda detta. Vid ett tidigare tillfälle här i kammaren har herr Romanus uttalat sin tilltro till att jag skall jobba för det här i utredningen. Herr Romanus kan fortfarande lita på mig.

Fru talman! Den omständigheten att vi tidigare här har haft en debatt om daghemsbyggandet i Göteborg är väl ingen anledning, fru Sigurdsen, att fortsätta att rikta ovederhäftiga beskyllningar mot folkpartiet. Det är obestridligt att folkpartiet har drivit på i daghemsfrågan. Det kan bevisas här i riksdagen, och det är ännu mera klart när det gäller Göteborg. Det är väl heller ingen som förnekar den saken. Jag vet att det inom socialdemokratin finns en stark önskan att tala om 1930-talet och om den tidens politiska historia. Men när det gäller daghemsbyggandet är det mera intressant att tala om vad som hänt under de senaste 20 åren, och alldeles speciellt vad som händer i framtiden. Det är utmärkt att fru Sigrid Ekendahl tidigare och Arne Geijer och fru Sigurdsen nu här i riksdagen har arbetat och arbetar för ett ökat daghemsbyggande och då mobiliserar upp LO. Det är bara synd att det hittills har haft så liten — och ännu otillräcklig — effekt. Ansvaret härför har det parti som fru Sigurdsen representerar, och att fru Sigurdsen företräder en mera reformvänlig riktning än majoriteten i denna fråga är visserligen utmärkt, men inte heller det ger något underlag för att rikta kritik mot folkpartiet, som i sin helhet företräder samma reformvänliga uppfattning. Det var utmärkt att fru Sigurdsen nämnde borgarrådet Per-Olof Hanson. Som fru Sigurdsen själv sade har vi verkligen anledning att minnas hans insatser i denna fråga med tacksamhet. Under hans tid som finansborgarråd tillkom det nämligen dubbelt så många daghemsplatser i Stockholm som under motsvarande tid då Hjalmar Mehr var finansborgarråd. Det är alltså inte utan anledning som man talar om P.-O. Hanson som ”Daghemshanson”. Det är riktigt att bidragssystemet nu är under omarbetning och att det kanske kommer något bättre, men det är ju ändå regeringen som har ansvaret för de nuvarande dåliga bidragsreglerna, och då går det inte att skylla på något borgerligt kommunalråd, som har uttalat sig emot familjedaghem. Det är regeringens regler — som vi här i riksdagen under många år har försökt att få en förbättring av — som fortfarande gäller och som hindrar utbyggnaden av familjedaghemmen. Slutligen: jag har fullt förtroende för fru Sigurdsens arbete i barnstugekommittén för en allmän förskola. Vad jag inte kan förstå är varför hon så energiskt värjer sig mot att få riksdagens stöd för detta arbete.
Fru talman! Beträffande det som herr Romanus sade om Göteborg vill jag bara hänvisa till vad fröken Mattson tidigare sagt, nämligen att det är en socialdemokratisk plan som man fortsatt att bygga vidare på, sedan man fick borgerlig majoritet i Göteborg. Vad Stockholm beträffar kan jag också säga att den plan man där har för utbyggnaden av barnstugorna har utarbetats inom socialroteln, som hela tiden har haft socialdemokratiskt borgarråd. Jag har själv varit med i Stockholms stads barnavårdsnämnd och utarbetat denna barnstugeplan. Sedan förstår jag inte, herr Romanus, varför man i riksdagen, när vi nu har en utredning som inom kort lägger fram sitt betänkande, innan utredningen är klar med sina förslag skall biträda motioner som gäller allmän förskola. Det har jag mycket svårt att förstå.
Fru talman! Jag är litet förvånad över att herr Romanus mobiliserat så stor energi i denna fråga, när man inte ens från folkpartiet vid detta tillfälle, då det gällde att lägga fram konjunkturutjämnande förslag, har kommit med några sådana här förslag. Har herr Romanus haft svårt att vinna gehör i sitt eget parti? Är det därför som det bara har blivit detta lilla förslag om förbättring av barnbidraget, eller vad är det som gör att herr Romanus nu blir så upphetsad? Jag tycker att herr Romanus borde vara tacksam för att vi även i denna höstbudget har fått in någonting om daghemmen, Så ser vi det från vårt håll. Vi har mycket svårt att förstå att herr Romanus nära nog kollapsar för att han inte har varit med om att väcka något förslag. Kom själv med ett förslag en annan gång i stället!

Fru talman! Jag förstår så innerligt väl att fru Eriksson i Stockholm är tacksam för vad som finns med i regeringens paket. Man har ju fått lära sig att sänka anspråken när det gäller familjepolitiska insatser från regeringen. Jag är också tacksam för att det finns någonting med till barnfamiljerna, även om det bara går till hälften av familjerna. Men kom inte och säg, att inte folkpartiet har föreslagit någonting till barnfamiljerna i den här konjunkturpolitiska situationen. Säg det till barnfamiljerna! ”Om man sänker momsen med 5 procent, så betyder det ingenting för er! ” Hur många kommer att tro er? Ingen, kan jag försäkra. Jag är alltså inte ett dugg uppjagad. Ännu mindre uppjagad blir jag, när jag hör det här talet om kommunalpolitiken, Så mycket kommunalpolitisk erfarenhet har även jag, fru Sigurdsen, att jag vet, att lägga fram motioner om planer och göra upp planer, det är lätt. Och även i den kommun som jag kommer ifrån fanns det socialdemokratiska planer. Men det socialdemokratiska kommunalråd som höll i pengarna släppte inte till några pengar. Då blir det inga daghem, hur fina planer man än gör. Det var först när det blev en liberal ledning för finansroteln i kommunen, som det byggdes några daghem, Det är skillnaden det.

Fru talman! Trots att jag har tillhört riksdagen i 12, 13 år, är jag så pass självgod att jag vill påstå, att jag har lyckats finna en speciell anledning till att ytterligare sätta kammarledamöternas tolerans på prov. Vilken kan då denna speciella anledning vara? Naturligtvis hade jag räknat med att näringslivet och dess problem skulle få en allsidig belysning och en framträdande plats i höstens remissdebatt, och alla vet att så har blivit fallet.

Varför har vårt partipolitiska nomineringssystem fungerat så illa att t.ex. Industriförbundets chefspropagandist Iveroth icke har stått här i denna talarstol i dag och fått tillfälle att slänga ut sina säkra påståenden och svartmålningar beträffande statsmakternas ekonomiska politik? Möjligheten att direkt få diskutera med landets statsminister och finansminister inför den svenska riksdagen anser jag skulle varit mycket värdefullt ur demokratisk synpunkt. Om nu kammarens ledamöter delar min uppfattning att de stora och betydelsefulla intresseorganisationer som Industriförbundet och exempelvis Arbetsgivareföreningen utgör icke är tillräckligt representerade i landets högsta beslutande församling, så frågar man sig naturligtvis: Vems är felet? Ja, inte kan det vara socialdemokratins och regeringspartiets. Detta har väl dagens och gårdagens debatt visat. De borgerliga partiledar na har ju tappert försökt föra näringslivets talan, men jag ifrågasätter ändock om näringslivet — främst då storindustrin — hittills varit så tillfredsställd med den s.k. hjälpen, Varför? Jag stöder mig bl.a. på Industriförbundets tidskrift för september i år. Där finns exempelvis en artikel rubricerad: ”Behöver företagen politiska ombudsmän?” Jag citerar ur den artikeln: ”Det fordras en större medvetenhet hos företagaren om det samhälle vi lever i. Det räcker inte att man känner till sin egen och konkurrenternas marknad. Företagaren måste i framtiden försöka prognosticera den förväntade samhällsutvecklingen på olika områden och försöka anpassa sitt beteende därefter. Det kan bli nödvändigt för företagen att ha någon form av politisk ombudsman, som suger upp nya tankegångar och tendenser ute i samhället och vidarebefordrar dessa till företagsledningen.” ”Det fordras en större medvetenhet hos företagaren om det samhälle vi lever i”, sägs det bl.a. i den artikeln. Det håller jag helt med artikelförfattaren om. Just därför är det också så nödvändigt att även storindustrins och näringslivets organisationers företrädare får en större medvetenhet om det samhälle de lever i. Att delta i riksdagens debatter, i diskussionerna i utskotten samt i konkreta ställningstaganden från samhällssynpunkt skulle också vara hälsosamt för herrar Iveroth och Giesecke, Riksdagen är, vill jag påstå, ingen dålig medborgarskola. Jag har hört att herr Giesecke tillfälligtvis skall ha varit i något av utskotten. Det tror jag har varit hälsosamt; jag hoppas att han skall komma dit igen, om han inte kan komma hit på någon annan väg. Då det är självklart att jag utgår från att vårt parti icke är det som skall förse riksdagsrepresentationen med denna nödvändiga komplettering, vädjar jag faktiskt till den borgerliga oppositionen att tala med näringslivets toppar när tiden för kandidatnomineringarna till 1973 års val kommer. Jag förutsätter då naturligtvis att gemensamma borgerliga värderingar finns hos näringsliv och opposition, Från arbetarrörelsens sida har vi ju från demokratisk-socialistiska värderingar gjort dylika nomineringar när exempelvis fackföreningsrörelsens ledande män nominerats och invalts i den svenska riksdagen.

Nu hör jag omedelbart invändas att dessa strängt upptagna människor icke har tid att sitta i riksdagen. Men tiden tycks dock räcka mycket bra till för näringspolitiska utspel utanför detta hus på olika platser i landet — SAF-dagar, symposier, kurser och konferenser avlöser varandra. Finns de gemensamma värderingar jag tidigare har talat om inom näringslivet, borde den naturliga motparten till socialdemokrati och svensk arbetarrörelse kunna åstadkommas på det parlamentariska planet. Den svenska väljarkåren har faktiskt också rätt att fordra sådant klarläggande om var skiljelinjerna går i svensk politik. Det kan inte vara lätt för menige man att orientera sig fram i en politisk myrstack, där liberalism har blivit socialliberalism, där gamla högerpartiet har blivit moderat och där 1914 års bondeförbund har blivit center.

Fru talman! Den utveckling som har lett till den situation vi i dag har, med ökande arbetslöshet och andra krisuttryck, har under många år varit speciellt märkbar i Norrlandslänen, Skadeverkningarna av denna utveckling är mycket kännbara för enskilda människors ekonomiska trygghet och för deras livsmiljö, Men de drabbar också hela områden. Många kommuner i norr befinner sig redan i dag i det läget, att eventuella nyetableringar av industrier kan omintetgöras på grund av att arbetskraften inte längre finns kvar. Människorna har fått betala ett högt pris för den s.k. strukturrationaliseringen, för kapitalisternas val av lokaliseringsorter — vilket styrs av deras profitbegär — och för den slentrian och de allmänna fördomar som funnits och uppenbarligen fortfarande finns gentemot Norrland. Befolkningssiffrorna illustrerar den oroande utveckling som ägt rum. För att inte få med alltför mycket siffror skall jag ta enbart norrbottniska uppgifter. Utflyttningen därifrån har under de senaste fem åren omfattat ca 22 000 personer. Därvid har grupperna i arbetsför ålder åderlåtits starkast, och åldersfördelningen i länet har till följd av detta förändrats katastrofalt snabbt. Från att ha varit ett län med en i jämförelse med det övriga landet låg genomsnittsålder hade Norrbotten 1970 över 16 procent pensionärer mot 11 procent tidigare. Åldersgruppen 45—65 år är den dominerande, medan skiktet 20—35 år visar sjunkande siffror. Mot den här bakgrunden ter sig den i Länsplan 67 skisserade nettoförändringen av antalet arbetstillfällen under perioden 1965—1980 särskilt mörk. Inlandskommunerna, som redan nu kämpar med stora svårigheter, kommer enligt denna prognos att årligen förlora bortåt 1 000 arbetstillfällen. Vänsterpartiet kommunisterna har under hela den tid som lokaliseringsdebatten förts hävdat att det behövs en helt ny regionalpolitik och i de sammanhangen ställt förslag som, om de genomförts, skulle ha inneburit ett helt annat utgångsläge i fråga om arbetstillfällen i det dagsläge som nu präglas av en svår arbetslöshet i hela landet. Vi har inte nöjt oss med de knappa lokaliseringsåtgärder som vidtagits under 1960-talet utan krävt en förändring av hela det regionalpolitiska betraktelsesättet. Även till årets riksdag har vi väckt motioner med krav på att avfolkningspolitiken skall upphöra, att en allmän investeringsstyrning skall genomföras och att andra faktorer än profiten skall sättas som vägledande för ett aktivt regionalpolitiskt handlande. Men tydligen finns det en viss rädsla för begreppet styrning även på andra håll än hos Industriförbundet. Att man på den kanten inte vill veta av någon styrning av utvecklingen är kanske begripligt. Men det är svårare att förstå varför statsmakterna drar sig för att använda de styrningsmedel man förfogar över. Man har ju inte visat samma motvilja när det gällt att med ekonomiska och andra insatser styra utflyttningen från Norrlandslänen. Finansministern ville visserligen bara ge herr Hermansson delvis rätt när de i går diskuterade denna fråga. Men ett faktum är ändå att regeringens rörlighetsstimulerande åtgärder varit väldigt ensidiga. Det går faktiskt att vara rörlig söder ifrån norr ut också, och det måste kunna gälla även planerna för industrilokaliseringar. Våra konkreta förslag för att varaktigt lösa Norrlandslänens och i synnerhet Norrbottens sysselsättningsproblem har baserats på huvudkravet att utveckla och bredda dessa läns industriella bas. Finansministerns tal i går om att det inte går att anlägga statliga industrier överallt är helt onödigt. Inga seriösa företrädare för den norrländska opinionen har sagt något sådant. Men en verkstadsindustri baserad på produktionen vid LKAB och Norrbottens järnverk och med verksamheten förlagd till Tornedalen och inlandskommunerna är sannerligen ingenting utopiskt. Lika rimligt är kravet om ett mer differentierat näringsliv i malmfälten. Dessa kommuner är nu helt beroende av konjunkturerna på malmmarknaden, och förhållandet med en enda dominerande industri har också fört med sig ett ständigt växande problem med sysselsättning för kvinnorna. Detta är frågor som jag i tidigare riksdagssammanhang haft anledning att beröra, och det finns också tillfällen i framtiden då de här sakerna kommer upp. Den nu aktuella situationen visar en entydig bild för hela landet, nämligen att det är kvinnorna som hårdast drabbas av svårigheterna på arbetsmarknaden. Jag har svårt att föreställa mig en tydligare bekräftelse på uppfattningen att kvinnorna alltjämt betraktas som en reservarbetskraft. När jag säger det avser jag den allmänna synen på kvinnornas ställning, inte kvinnornas egen syn. Vad den beträffar delar jag helt fröken Mattsons uppfattning att kvinnorna inte längre accepterar att fungera som regulator i konjunktursvängningarna. För bara något år sedan talades flitigt om att det är viktigt att få ut kvinnorna på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsstyrelsen drev kampanjer i det syftet. När nu ett ökat antal kvinnor efter olika former av utbildning anmäler sig på arbetsförmedlingarna, visas inte någon större vilja att ta ansvar för de förespeglingar som gjorts om arbete. Ännu mindre intresse visas naturligtvis de kvinnor som först nu är beredda att skaffa sig möjligheter att ta arbete. Fru Eriksson i Stockholm ansåg tidigare i dag att denna situation är någonting man måste räkna med. Jag kan inte riktigt acceptera det, utan jag menar att det är ett absolut krav att arbetslösa kvinnor betraktas lika som arbetslösa män, Det är möjligt att vi djupast sett är överens om detta, fru Eriksson och jag, men jag vill inte att vi ens i dagsläget skall nöja oss med att detta likaberättigande nog kommer så småningom. Förutom krav om starkare påtryckningar på företagen att även anställa kvinnor behövs större satsningar på utbildningssidan. Men det får inte ske med den cyniska undermeningen att man på så sätt skall hålla kvinnorna borta från de arbetstillfällen som finns. Givetvis skall siktet vara inställt på att det skall finnas arbete efter utbildningstiden. Det måste gå att undvika fall liknande det som beskrevs i tisdagens nummer av Norrskensflamman där en ung kvinna lojalt följt rekommendationer om olika kurser men ändå inte getts möjlighet att genom eget arbete försörja sig och sina barn. Denna kvinna är bara ett exempel. Det finns oändligt många fler, och alla dessa visar att förvärvsarbete har en stor betydelse för individens allmänna livstillfredsställelse — ett ämne som nu enligt en artikel i Socialmedicinsk Tidskrift är föremål för forskning. Alla människor oavsett kön eller ålder skall ha rätt till arbete. På den punkten är jag helt ense med fru Sigurdsen och jag förordar inte heller speciella uppgifter för kvinnliga arbetssökande. Att det kan behövas speciella åtgärder i det nu aktuella läget tycker jag de av fru Sigurdsen åberopade arbetskraftsundersökningarna visar. Jag skall inte upprepa de siffror hon i det sammanhanget anförde. Inriktningen måste vara att alla människor skall ha rätt till ett varaktigt och meningsfullt arbete. I den aktuella situationen finns det ändå anledning att också uppmärksamma beredskapsarbetena och dessa arbetens karaktär, och det har också gjorts i olika inlägg i denna debatt. Det bör vara möjligt att på detta område täcka ett bredare register än vad som hittills varit fallet. Kanske kunde man den vägen t.o.m. få en omsvängning till stånd i synen på ”kvinnligt” respektive ”manligt” arbete. Unga pojkar som i beredskapsarbete kommer in låt oss säga på barntillsynssektorn kanske stannar där, likaväl som nya beredskapsarbeten på t.ex. miljövårdssidan kan leda in kvinnor i nya yrkesbanor. I debatten kring de problem som rör kvinnorna och arbetsmarknaden talas ofta om att kvinnor helst väljer traditionellt kvinnliga yrken. Så länge arbetsmarknaden ser ut som den gör är detta kanske inte helt oförklarligt. Lönestruktur och andra förhållanden gör att det oftast är kvinnor som placeras på t.ex. vårdområdet. Då är det inte bara kvinnornas ”val” det är fråga om, Någon har sagt att det tydligen finns två betingelser som gör att en uppgift räknas till ”kvinnoarbete”: att arbetet inte skall vara mekaniserat eller också inte betalt. Enligt Hallands-Posten för den 25 mars i år har chefen för SKF-Malcus i Halmstad följande att säga: ”Om jag skall besätta en nyckelposition i företaget så är det farligt att sätta en kvinna på den platsen, Kvinnorna tar hand om sina barn, Då adderas sannolikheten att de själva skall bli sjuka till sannolikheten att deras barn skall bli sjuka. Men kalla inte min inställning för diskriminering, för jag tycker om kvinnor — fast bara en i taget.” Om ett yttrande som detta vore en enstaka företeelse vore det kanske inte mycket att fästa sig vid. Men talet om kvinnornas högre frånvarofrekvens är tyvärr mycket utbrett. Ett antal arbetsledare inom LKAB har bland en del positiva omdömen om kvinnornas noggrannhet också sagt att dessa stannar hemma ibland för att städa före storhelger och att de har svårt att gå skiftgång. Att det görs onyanserade uttalanden på Arosmässan börjar ju bli något av en tradition. I år uppmärksammades just tal om frånvarofrekvensen. Även männen fick visserligen där en släng av sleven, men också här framställdes de kvinnliga anställda generellt som oftast sjuka. Nu har ju undersökningar på män och kvinnor med likartade jobb visat att det inte finns några skillnader beträffande sjukfrekvens eller att dessa är obetydliga. Men här liksom ofta annars generaliseras det grovt. Att sedan problem med barntillsynen ofta måste lösas så att det är mamman som stannar hemma hos ett sjukt barn kan ju inte kvinnorna som grupp på arbetsmarknaden lastas för. Här är det en uppgift för samhället att bättre lösa den delen av markservicen för barnfamiljerna. Fru talman! Debatten i könsrollsfrågorna präglas numera i hög grad av låglöneproblematiken. Enligt låglöneutredningen tjänar 41 procent av de heltidsarbetande kvinnorna mindre än 15 000 kronor medan motsvarande siffra för männen är 9 procent. Också det förhållandet talar för ett ökat kvinnligt engagemang i arbetslivet för att de där gemensamt med männen skall arbeta för bättre förhållanden och väsentliga förbättringar på det ekonomiska området. Det är därför en form av missriktad ridderlighet när det t.o.m., på fackligt håll talas om att skona kvinnorna från den dåliga arbetsmiljön i vissa industrier. Arbetsmiljön måste göras möjlig att vistas i för alla människor, inte bara för män.

Fru talman! Fru Marklund hade den uppfattningen att jag skulle ha accepterat att kvinnorna gick arbetslösa. Vad jag sade var att vi även under de närmaste åren får räkna med att kvinnorna sitter litet lösare än männen i förvärvsarbetet och att de därför får en känsligare ställning i tider då det blir ont om arbete, Men jag sade också att detta betyder inte att en arbetslöshet nu kommer att minska kvinnornas inträde på arbetsmarknaden. Jag hade då förut talat om att kvinnorna sitter lösare därför att de har en grundare utbildning och de har kortare erfarenhet. Det betyder inte att jag accepterar detta utan att vi får se fram emot det i fortsättningen därför att de är relativt nya i många avseenden.

Fru talman! Låt mig först kommentera ett par uttalanden tidigare i kammaren i dag. Nancy Eriksson antydde i sitt anförande att centern i samband med uppgörelsen med folkpartiet och moderaterna om åtgärder för att öka sysselsättningen skulle ha frånträtt sitt krav på höjda barnbidrag. Så är ju inte alls fallet. I det gemensamma uttalandet har tvärtom sagts ifrån att frågan om höjda barnbidrag måste behandlas tillsammans med regeringens förslag om höjda bostadstillägg till barnfamiljerna. Fröken Mattson berörde centerns syn på barntillsynsfrågorna. Låt mig säga: Vid behandlingen av de i höst framlagda propositionerna och motionerna kommer centern att redovisa sin syn på de här tillsynsfrågorna. Det har här i kammaren både i går och i dag talats mycket om att skapa trygghet för människorna i vårt samhälle. Vi har för närvarande all anledning att känna oro inför utvecklingen på arbetsmarknaden.

Mer än hälften av antalet arbetslösa, nämligen 64 000, är kvinnor. Kvinnorna, som inte för så länge sedan uppmanades att gå ut i förvärvslivet, blir ofta först friställda. Vad kan då göras för att förbättra förhållandena? Jag ser det som den allra viktigaste uppgiften att det förs en sådan politik att inte ytterligare friställningar behöver göras. Stöd och stimulans till företagen, inte minst de små företagen, är en väg. Centern har i sin motion vid höstriksdagens början pekat på lämpliga åtgärder som är ägnade att öka och bibehålla sysselsättningen. Dessutom måste arbetsmarknadspolitiska åtgärder sättas in. Med kvinnornas intåg på arbetsmarknaden följer också kravet på ökad utbildning och omskolning för kvinnlig arbetskraft. Enligt tillgängliga siffror är antalet kvinnor i arbetsmarknadsutbildning både i Älvsborgs län och i landet som helhet färre i oktober 1971 än i oktober 1970. Det finner jag i allra högsta grad anmärkningsvärt. Här behövs det ökade resurser till AMS. Vi tillstyrker det anslag som AMS har begärt och godkänner den motivering som har framförts vid äskandet. Vi menar också att det är nödvändigt med bättre tillgång på beredskapsarbete för kvinnor. Det behövs skärpt uppmärksamhet och större fantasi och uppslagsrikedom vid planerandet av beredskapsarbete. Jag har den uppfattningen att ett samarbete med kommunala och regionala organ måste till, bl.a. för att de beredskapsåtgärder som sätts in skall bli produktionsfrämjande inte bara tillfälligt utan även på längre sikt. Alla har rätt till arbete. Det har framhållits gång efter annan från denna talarstol, och det vill jag villigt instämma i. Vill vi öka tryggheten till arbete och sysselsättning för människorna i samhället, måste vi också få en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, som ingår i socialförsäkringssystemet och omfattar alla. Vi har i dag 3,8 miljoner förvärvsarbetande i landet. Av dessa är endast 2,1 miljoner med i någon arbetslöshetskassa. 1,7 miljoner står utanför. Redan 1908 diskuterades frågan om allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. År 1934 biföll riksdagen kravet att en sådan försäkring skulle komma till stånd, men den skulle vara frivillig. Sedan dess har förändringar vidtagits ett flertal gånger. Från centerhåll har vid upprepade tillfällen framhållits angelägenheten av en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Det har bla. förts fram i en reservation, som Thorbjörn Fälldin fogade vid ett betänkande vilket framlades 1963 av 1960 års arbetslöshetsförsäkringsutredning. Det har också i motioner under 1960-talet förts fram från centerhåll men har tillbakavisats av majoriteten. Man har pekat på utredningar, bl.a. KSA-utredningen, men inte heller denna har ansett sig kunna föreslå en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, vilket verkligen måste beklagas. I senaste numret av Försäkringstidningen finns ett intressant uttalande av chefen för AMS:s försäkringsavdelning, där han säger att KSA-utredningens förslag är ett steg i rätt riktning men att utvecklingen går mot en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Det sägs vidare i artikeln att om man skulle ha gjort en ny försäkring i dag, hade den med all säkerhet blivit obligatorisk. Jag tycker att det här är beaktansvärt, och jag tror mig kunna förutspå att det inte behöver dröja alltför länge innan ännu fler sluter upp tillsammans med centern i det här kravet. Jag anser att en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, som ingår i socialförsäkringssystemet, är en form av grundtrygghet som vi måste sträva efter att ge landets medborgare.
Fru talman! Det var ju intressant att höra att den gemensamma borgerliga deklarationen innebär att man också skall pröva det bidrag om fyra kronor per vecka som centern har föreslagit. Begär inte att vi som står utanför skall veta vad ni lyckas bli överens om inbördes, men detta skall tydligen rent av vara ett alternativ till regeringens bidrag till barnfamiljerna. Sedan var det ju också bra att få veta att centern tydligen redan har indoktrinerat moderaterna så mycket att man kan bli överens om att gilla en arbetsmarknadsutbildning. Fröken Pehrsson beklagade att det inte var tillräckligt många kvinnor i arbetsmarknadsutbildningen redan nu, och det är väl då också en gemensam inställning från moderaterna, folkpartiet och centern att det bör bli en förbättring därvidlag. Men tidigare har man misstrott denna form av åtgärder mot arbetslösheten. Det blir spännande i framtiden att höra vilket inflytande centern tydligen får på den gemensamma politiken.
Fru talman! Med anledning av fru Erikssons inlägg vill jag upprepa vad Thorbjörn Fälldin sade i går i den här debatten: ”Vi har också sagt ifrån att våra krav liksom oppositionens motionskrav i övrigt borde behandlas tillsammans med propositionen. Dit hör bl.a. kravet på en höjning av barnbidragen. Om regeringen har aviserat vissa familjepolitiska åtgärder — och barnbidragen är en del av familjepolitiken — så kan man rimligtvis inte — detta betraktar jag som en självklarhet — behandla barnbidragen vid ett tillfälle och tre veckor eller en månad senare behandla andra inslag i familjepolitiken.” Jag vill samtidigt med tillfredsställelse notera fru Erikssons omsorg och intresse för familjedaghemmen. Det gläder oss från centern oerhört att höra socialdemokraternas inställning i den frågan.
Fru talman! Om fröken Pehrsson hade varit med längre här, så skulle fröken Pehrsson veta att jag kanske var den första i riksdagen som över huvud taget talade för familjedaghem.

Fru talman! Redan i finansplanen för 1971 förutsade man att den privata konsumtionen i Sverige under åren 1970 och 1971 skulle öka i mycket begränsad omfattning. Man sade redan då att det för vissa perioder kanske t.o.m., skulle bli en minskning i den privata konsumtionen, I den reviderade finansplanen i maj beräknades att det skulle bli en minskning i den ökningen av den privata konsumtionen som vi tidigare varit vana vid. I den rapport som för några dagar sedan kom från konjunkturinstitutet och som nu framlagts öppet och officiellt bekräftas att dessa förutsägelser var riktiga. Trots att man fått en ökning i lönesummorna har hushållens förbrukning minskat och en i och för sig rätt önskad ökning av hushållssparandet har påbörjats under 1971. Det anges också i rapporten att de s.k. disponibla inkomsterna för familjerna ökats med ca 9 procent under senaste 12 månader, bl.a. beroende på skattereformen och på höjning av barnbidragen. Det är mycket viktigt att fastslå detta mot bakgrunden av att den borgerliga oppositionen ständigt vill kritisera 1970 års skattereform. Trots allt visar det sig att denna inneburit i stort för hushållen att de minskat sina inbetalningar till stat och kommun med ca 7 procent. Men den ekonomiska politiken liksom alla politiska beslut över huvud taget bör inte enbart förlita sig på uträkning och prognoser i stora drag, utan de politiska besluten bör helst vara förankrade så nära människornas sociala verklighet som möjligt. Då får vi tänka på att alla hushåll inte har samma inkomst och samma utgiftsbehov. I verkligheten är det utrymme av pengar, som olika barnfamiljer har att konsumera, mycket olika, det beror på familjens inkomst och på antalet barn. Trots att inkomstöverföringarna till barnfamiljerna fick ett rätt gott skutt uppåt i samband med att man införde bostadstilläggen 1969 är skillnaden i barnfamiljernas ekonomiska standard fortfarande mycket stor. Trots allt tal om marginalskatteffekter på nära 100 procent som oppositionen ju så gärna vill uppehålla sig vid finns det fortfarande stora skillnader i den ekonomiska standarden mellan olika inkomstgrupper. Låginkomstutredningen har kommit till den allmänna konklusionen att ju mindre inkomst man har, ju sämre kost har man i familjen, ju sämre bostad har man, ju sämre hälsa och ju sämre utbildning. Detta har i allra högsta grad giltighet för barnfamiljerna. Det har visat sig vid uträkningen av barnfamiljernas disponibla inkomster — även med hänsynstagande till den nya skattereformen och de inkomstöverföringar som sker i samband med den — att för barnens del varierar det belopp man har till barnens konsumtion mycket mellan olika familjer. Dessa uträkningar ingår i det bakgrundsmaterial som ligger under den PM från familjepolitiska kommittén som refererats i propositionen som nu föreligger. Vid dessa genomgångar av barnfamiljernas disponibla inkomster får man bl.a. följande resultat: I familjer där endast en av föräldrarna arbetar och har inkomst blir det disponibla beloppet per barn i en familj med en årsinkomst om 16 000 kronor endast hälften av vad en familj med 52 000 kronors inkomst kan kosta på sina barn. Det blir nämligen 3 000 per barn i en enbarnsfamilj med 16 000 kronors inkomst och 6 000 kronor per barn i familj med 52 000 kronors inkomst. Ser vi på familjer med flera barn finner vi samma tendens. I en trebarnsfamilj med 16 000 kronors inkomst har man under samma villkor, dvs. man räknar ett barn som en halv vuxen, endast 2 700 kronor per år och per barn att förbruka, medan man i en trebarnsfamilj som har 52 000 kronor i inkomst får ca 4 500 kronor att använda på vart och ett av sina barn. Tendensen är densamma i andra familjetyper, t.ex. ensamstående med barn: ju lägre inkomst desto mindre belopp per barn trots inkomstöverföringar. Rent räknemässigt kan det verka självklart, men jag tycker inte det bör vara det för en politiker med önskan att skapa jämlikhet, rättvisa och trygghet för familjer med barn. När man är i ett läge där man vill stärka familjernas konsumtionsförmåga, måste man beakta de reella förhållandena hos familjerna. Enligt rapporten från konjunkturinstitutet har familjernas konsumtion av livsmedel minskat mellan första halvåret 1970 och 1971. För barnfamiljerna kan det inte vara en önskvärd utveckling, speciellt inte för familjer med mycket låga inkomster som ofta redan tidigare har fått hålla matinköpen nere på grund av att de har begränsade resurser. Den föreliggande propositionen om stöd till barnfamiljerna måste därför hälsas med mycket stor tillfredsställelse; den överför medel via bostadstilläggen, främst till familjer med låga inkomster och många barn. Denna gång frigörs också stödet från kravet på utrymme och standard i familjernas bostäder. Alla familjer är kanske inte i det läget att de kan få en högklassig, modern bostad på sin egen ort. Mot bakgrunden av löftena under den senaste valrörelsen från bl.a. centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet om att de vill skapa rättvisa och trygghet är det med någon förvåning som man i denna debatt har lyssnat till dessa partiers ledare och till fru Söder. Vid utformningen av stödet till barnfamiljerna vill vissa av dem prioritera allmänna barnbidrag och vårdnadsbidrag. Åtminstone vill man gärna betona värdet av sådana former av inkomstöverföring till barnfamiljerna. Dessa reformer ger lika mycket till alla barnfamiljer utan hänsyn till familjens inkomst. Det innebär att man ökar skillnaderna i de belopp som man har att konsumera per barn i olika familjer. Vårdnadsbidraget ger främst medel till familjer med mindre barn, och egentligen är kostnaderna för barn i åldern 8 — 16 år störst, om man bortser från tillsynskostnaderna. Kan verkligen de mindre bemedlade barnfamiljerna finna någon rättvisa i de av centerpartiet önskade reformerna? När allt fler barnfamiljer övergår till att förbättra sin ekonomi genom att båda makarna skaffar sig inkomster, ger vi dem då inte mycket bättre stöd genom att förstärka resurserna på barntillsynens område? Även i barntillsynen ligger ju en form av inkomstöverföring till barnfamiljerna. I går hörde jag här i riksdagen en moderat riksdagsledamot rikta en fråga till regeringen beträffande kommunernas nedprutning av anslaget till barntillsynen.

Men det är tydligen på det sättet man försöker få regeringen att verka inkompetent, medan det i stället är sitt eget partis bristfälliga agerande som man borde ha angripit. Kommunerna har nyligen fastställt budgeten för dei kommande året. Jag har försökt få fram några siffror på hur barntillsynsfrågan har behandlats i vissa större kommuner. I Stockholm, Göteborg, Västerås, Malmö och Norrköping har den totala summan för barntillsynen i budgeten höjts med 20 — 30 procent. En hel del av denna höjning beror naturligtvis på automatiska utgiftshöjningar på grund av lönehöjningar som kommit med anledning av avtalsrörelserna. Därför är det kanske svårt att med hjälp av sådana siffror säga om det skett en nedprutning. Men vad som kan förefalla något märkligt är att summan varierar väldigt mellan olika kommuner. I Västerås kommun har man t.ex. en total utgift för barntillsynen på 35,5 miljoner kronor. Västerås är en kommun med 120 000-130 000 invånare.

Fru talman! Om man nu, som oppositionen menar i sina aktuella förslag, skall strö ut statsmedel bl.a. till barnfamiljerna, finner jag det mest jämlikt och också mest rättvist att det sker på det sätt som har angivits i propositionen 156. Jag vill gärna rekommendera utskottet att varmt tillstyrka den i propositionen nämnda utformningen av stödet till barnfamiljerna, som verkligen ger mest där det behövs mest.

Fru talman! Sedan nu familjepolitiska kommitténs samtliga till denna debatt anmälda företrädare och en del andra av familjepolitik intresserade talare haft ordet skall jag inte fresta kammarens tålamod med något försök till sammanfattning. Jag tror att sakgranskning och sakdiskussion kan vi med fördel ägna oss åt när propositionen senare kommer upp till behandling i kammaren.

Om så är fallet, är herr Carlshamre då talesman för en borgerlig samling eller har denna samling redan upplösts? De övriga synpunkter som har tagits upp av oppositionen har redan bemötts av socialdemokratiska kammarledamöter.

Familjepolitiska kommitténs promemoria blev ju offentlig genom att den registerades i socialdepartementet den 15 oktober, och den refererades fullt korrekt i Svenska Dagbladet den 16 oktober. Till alla exemplar av kommitténs promemoria som har lämnats till pressen och andra har fogats en kopia av missivskrivelsen från kommitténs ordförande. I propositionen talas inte om kommitténs förslag utan om kommitténs arbetspromemoria. Så har jag också uttryckt mig i de intervjuer som har förekommit. I promemorian pekar faktiskt kommittén bl.a. på stödet till barntillsynsverksamhet som en möjlig väg att kompensera kommunerna. Jag kan alltså på alla punkter tillbakavisa herr Carlshamres påstående om oegentligheter i regeringens behandling av kommitténs arbetspromemoria.

Fru talman! Låt mig först säga att jag över huvud taget inte har uttalat mig om behovet av förstärkta statsbidrag till daghemsoch fritidshemsdriften. Jag tror att det finns ett sådant behov som är så starkt att kommunerna skulle ha haft berättigade anspråk på den höjningen alldeles oavsett de ökade kostnaderna för bostadstilläggen. Frågan är om man inte rent av så att säga lurar kommunerna på konfekten genom att döpa om det statsbidrag, som man ändå hade varit tvungen att tämligen snart höja, till bidrag som kompensation för ökade kostnader för bostadstillägg. Kostnaderna har nämligen ökat i hög grad, och eftersom bidragen är fastställda i krontal och inte i procent, är man tvungen att då och då räkna upp dem, och det finns ingen anledning att gå emot detta. När det gäller proceduren är det givetvis svårt att utifrån verkligen ha exakt inblick i hur man i departementet handskas med detta. Kvar står emellertid som alldeles ostridigt ett intryck på sida efter sida och i uttalande efter uttalande att här har vidarebefordrats ett förslag från en parlamentarisk kommitté — och det har det inte. Jag har t.o.m. med beundran konstaterat med vilken omsorg propositionsförfattaren uppenbarligen har varit angelägen om att överallt skriva just som statsrådet Odhnoff säger — att i kommitténs arbetspromemoria heter det så och så. Men på några ställen har pennan sluntit — eller har man inte varit tillräckligt vaksam. Jag citerade förut ett av dessa ställen: ”Kommittén har därvid pekat på möjligheten att göra detta t.ex. genom avlastning av de kommunala kostnaderna för barntillsyn.” Kommittén har icke pekat på någonting i något sammanhang, för den har icke fattat något beslut. En sekreterare har skrivit en promemoria, där detta står som ett uppslag att diskutera bland andra. Om man hade kommit till beslut, skulle det ha funnits reservationer i kommittén, i varje fall på den punkten, och troligen inte bara en reservation. Därför har kommittén icke pekat på vare sig det ena eller det andra. Jag tror inte alls att regeringen har känt behov av att skylla ifrån sig. Varför skulle man skylla ifrån sig ett förslag om en reform som i många stycken är bra? Men jag har mycket svårt att komma ifrån tanken att man har velat ge ett intryck av att man har följt den vanliga proceduren — att man, när en kommitté är tillsatt och arbetar, avvaktar resultatet av kommitténs arbete, vilket man inte har gjort. I sak kan vi komma att bli eniga om mycket. Jag har tidigare pekat på några punkter där jag är mycket tveksam om utformningen — och märk väl att det är på de punkter där man icke har följt promemorian från kommittén. Men visst är det riktigt att vi skall förstärka stödet till barnfamiljerna och att vi skall göra det bl.a. i denna form. Det är emellertid litet besvärligt, när vi har fått ett uppdrag att avväga och prioritera. Fru Lundblad talade om att somliga tydligen inte prioriterade den här inkomstgraderade formen så högt utan vill gå andra vägar. Men det är just det kommittén skall göra — prioritera och avväga stödformer mot varandra. Nu får vi inte tillfälle att göra detta annat än på en del av fältet.
Fru talman! Jag skall inte här gå in i någon diskussion; vi kan väl återkomma till det så småningom.

Till slut noterar jag med glädje att det tydligen finns några ljusa sidor också i herr Carlshamres uppfattning om denna proposition.
Fru talman! Det är inte jag som har blivit förledd till någon felaktig uppfattning, utan jag tror mig tämligen korrekt ha refererat vad som är den allmänna uppfattningen i landet. Detta är vad folk på goda grunder tror — att det är ett i vanlig ordning kommittévägen tillkommet förslag som har lagts fram. Fru talman! I går fick kammaren sin middagspaus hårt beskuren av finansministern. Jag tänker inte provocera familjeministern till att på samma sätt beskära vår middagspaus i dag.

Fru talman! Vilket resultat får regeringens satsningar på sysselsättningsstimulans i ett norrlandslän? Och vilka effekter kunde de borgerliga partiernas föreslagna medicin få? Det är två av de frågor som jag skall ta upp. Under mina tillmätta minuter, som jag hoppas inte skall inkräkta på middagspausen, skall jag också belysa vad jag anser vara industrins bristande ansvar för en hög och jämn sysselsättning. I den belysningen skall jag bl.a. redovisa den stora oro arbetarna vid den av bondekooperationen ägda industrin i Hörnefors känner på grund av företagsledningens agerande. Låt mig inledningsvis helt kort belysa situationen i den åttondel av vårt land som Västerbottens län utgör. Där finns i dag 3 600 anmälda arbetslösa. Genom de av regeringen hittills vidtagna åtgärderna för att skapa sysselsättning har länet tillförts 160 miljoner kronor i statsbidrag till jobb för totalt 225 miljoner kronor. I vinter beräknas effekten av detta bl: arbete för 3 400—3 600 människor, som eljest skulle ha fått gå arbetslösa. Vilka är det då som är arbetslösa? Om man granskar länsarbetsnämndens arbetslöshetsrapport finner man att inte mindre än 35 procent, alltså drygt en tredjedel, är äldre arbetskraft — över 55 år — och 40 procent är kvinnor. Av ökningen från september till oktober månad var inte mindre än 60 procent arbetslösa kvinnor — i stor utsträckning nytillskott till arbetsmarknaden. Om man skall klara sysselsättningen åt dessa grupper hjälper bäst punktvis insatta åtgärder. Sådana kan sättas in på de platser och i de regioner där de arbetslösa finns, och de ger ett snabbt resultat. Ingen tror väl att en sänkt arbetsgivaravgift skulle få någon motsvarande effekt i norrlandslänen. Inte heller skulle en sänkt moms få någon nämnvärd effekt för ökad sysselsättning i de delarna av landet. Det är därför man har så svårt att förstå att centern, som utgett sig för att slå vakt om regionalpolitiska jämlikhetssatsningar, nu har allierat sig med moderaterna bakom krav som direkt strider mot dessa målsättningar. En fråga som man bör ställa är vad som orsakat arbetslösheten i Västerbotten. Jag vågar påstå, att den endast till mindre del beror på konjunkturavmattningen. Till betydligt större del beror den på agerande från flera privata industriers sida, ett agerande som skulle ha utsatts för enorm kritik här i kammaren av herrar Burenstam Linder, Ericsson i Åtvidaberg m.fl., om det hade gällt statliga företag. Nu är det privatägda industrier, och då tycks inte heller massmedia vara särskilt intresserade av företagsledningarnas göranden. Jag skall nämna några exempel. För ungefär ett år sedan beslöt Mo & Domsjö AB att lägga ned driften vid den några år tidigare förvärvade industrin i Bureå. Man hade därmed köpt upp och lagt ned en konkurrent. 175 arbetare fick med sina jobb betala den transaktionen. Ungefär samtidigt gick en privat byggfirma i Umeå i konkurs. Ett underskott på tiotals miljoner kronor konstaterades vid summeringen. Firman hade verksamhet på många orter — bl.a. två fabriker i Vindelådalen — som följde med i fallet liksom också många företag med leveranser till konkursföretaget. Många hundra arbetare fick med sina jobb betala företagsledningens agerande, En sågbrand i Rundvik för ett år sedan gjorde drygt hundratalet arbetare utan jobb betydligt längre än vad som borde ha varit nödvändigt. Långt fler än 100 arbetare i Holmsund har också med sina jobb fått betala för beklagliga brister i företagets planering och produktion. Jag skulle kunna fortsätta exemplifieringen, men det anförda får räcka som belysning av orsakerna till en snabbt ökad arbetslöshet, som skylls på regeringen men som i stor utsträckning beror på agerande i industriföretags direktionsrum. Man kan här ställa frågan: Vilket ansvar bör vi ha rätt att ställa på den privata industrin när det gäller att skapa trygghet i sysselsättningen? I gårdagens debatt sade kammarens ärade förste vice talman herr Bengtson, att ingen tror väl att statlig företagsamhet skall kunna byggas ut och skapa den nya sysselsättning vi behöver, Jag vill anmäla att västerbottningarna tror det, och det gör vi av erfarenhet. Vad som hänt det senaste året i vårt län innebär att statlig företagsutveckling och statligt nyengagemang har skapat betydande sysselsättningstillfällen. Jag skall här ta några exempel. För drygt ett år sedan befann sig privatföretaget ETRI-verken i Norsjö i svårigheter. De drygt 200 anställda kände ett direkt hot för friställningar. I den situationen gick det statliga SVETAB in och köpte företaget, lemmade in det i sin produktion och tryggade därmed sysselsättningen. I Vilhelmina har Statsföretag AB tillsammans med Coronaverken AB medverkat till en ny industri, som skall ge 130 nya jobb nästa sommar. I Lövånger, söder om Skellefteå, bygger det statliga SONAB ut industrin och beräknas nyanställa 165 man nästa år. I Skellefteå planerar det statliga Telefabrikation AB en utbyggnad, som beräknas ge 200 nya sysselsättningstillfällen i mitten på 1970-talet. Detta innebär sammanräknat 500 nya jobb, dvs. betydligt mer än en fördubbling av sysselsättningen vid de av statlig företagsamhet drivna industrierna i Västerbotten. Om den privata industrin gjorde en motsvarande insats inom de 95 procent av företagssektorn som den behärskar i vår blandekonomi, så skulle alla bekymmer för sysselsättningen i framtiden vara bortblåsta i Västerbotten. Men något motsvarande ansvar har minsann inte den privata industrin visat. Tvärtom har man agerat i motsatt riktning. Låt mig som exempel ta den NCB-ägda fabriken i Hörnefors med förre centerledaren och skogsdirektören Gunnar Hedlund som ansvarig ledare. Där känner de anställda i dag en mycket djup oro för framtiden, och detta av två orsaker. Den första är att NCB-ledningen bestämt har motsatt sig att utföra de miljövårdsåtgärder som bolaget redan 1968 i vattendom ålades att vidta. Inte ens nu, när staten erbjuder upp till 75 procent av kostnaderna i bidrag för reningsanläggningar, kan bolaget vara med. Planeringen är inte så långt gången, säger företagsledningen. Den andra orsaken till oron vid Hörneforsfabriken är den diskussion som uppstått om att från fabriken flytta pappersbrukets bestrykningsmaskin till den av NCB nyligen förvärvade industrin i Västtyskland. Alla försök från kommunalmän och arbetare att få besked om huruvida en sådan planering verkligen pågår har hittills varit resultatlösa. Motsvarande otrygghet har också SCA lyckats skapa bland de många hundra anställda vid bolagets industri i Holmsund. Inga klara besked har lämnats, och resultatet har blivit ovisshet för de anställda. I det tredje industrisamhället i södra Västerbotten, nämligen Rundviksverken, är det likadant: rykten om inskränkningar men inga klara besked. Samhället har genom den nya lokaliseringspolitiken givit den privata företagsamheten ett mycket kraftigt stöd. Enbart i Västerbotten har företag hittills i år beviljats 60 miljoner kronor i lokaliseringsstöd för utbyggnader, maskinanskaffningar och rationaliseringar. En sådan givmildhet från samhället borde förplikta industrin att effektivt medverka till den regionala jämlikhet som regering och riksdag har satt som mål för sitt agerande på flera fronter. Det ansvaret saknas, vågar jag påstå. Som bevis vill jag ta ännu ett exempel: frisläppet av investeringsfondsmedel i storstadsområdena, som jag betecknar som det enda diskutabla i regeringens hittills vidtagna åtgärder. Medan regeringen hade styrning på medlens användning — endast fritt nyttjande i det s.k. stödområdet — var industrins intresse att ta medlen i anspråk mycket ringa. Några exempel: I januari inkom 11 ansökningar, i februari 1 ansökan, i mars 16, i april 15 och i maj 9 ansökningar. Men i september, när det var fritt fram att använda dessa medel för investeringar också i storstadsområdena, inkom inte mindre än 480 ansökningar, och fram till den 8 oktober, då jag fick uppgifterna från riksdagens upplysningstjänst, hade ytterligare 53 ansökningar strömmat in. Vittnar inte detta om en brist på ansvar för satsningar i regionalpolitiskt önskvärda områden? Jag har svårt att förstå att nye centerledaren Thorbjörn Fälldin i gårdagens debatt visade en så enorm iver att få dessa storstadsansökningar snabbt beviljade av regeringen. Jag vill vädja till finansministern: Granska de här ansökningarna mycket noga och stäng snarast möjligt av den kran för storstadsinvesteringar som nu är öppen! Frisläppet har visat att industrin vill investera — men man vill inte investera där regeringen vill! Då bör styrinstrument sättas in som gör att samhället kan bättre än nu dirigera industrins utveckling. Hade vi ett sådant styrinstrument — eller fick vi samma vilja till investeringar i Västerbotten från privat industri som från statlig — då skulle vi snart kunna arbeta bort arbetslösheten. Ytterligare några punktåtgärder, utöver dem som regeringen har föreslagit, vill jag lägga industriministern och inrikesministern på hjärtat. Det första gäller den planerade utbyggnaden av återstående kraftverk i Ångermanälven, Umeälven och Skellefteälven. Påskynda de projekten! Det andra gäller utbyggnaden av gruvindustrin, som nye industriministern har visat stort intresse. Skynda på Stekenjokkutredningen och bearbeta Bolidenbolaget för utbyggnad av bl.a. Bellviksgruvan i Dorotea. För det tredje: Fortsätt utlokaliseringen från Stockholm av statlig verksamhet med den prioritering på förtur för de norra delarna av vårt land, som riksdagen enhälligt uttalade sig för under vårriksdagen. För det fjärde: Förverkliga snabbt planerna på industricentra i Lycksele och Vilhelmina! Kan dessa krav genomföras, skulle situationen ganska snart vara betydligt ljusare i Västerbotten. Låt mig också till sist, fru talman, erinra kammaren om den kraftiga opinionsrörelse som vuxit fram under senaste månaderna — djupt in i borgerliga politikers led i Västerbotten — för en omprövning av beslutet om nej till kraftverksbyggen i Vindelälven. Det stöd opinionen fått den senaste tiden av bl.a. LO-kongressen, LO:s nye andre ordförande, skogsarbetarnas förbundsordförande m.fl. visar att kravet börjar omfattas långt utanför Västerbottens gränser, Projekt finns alltså i ett län som Västerbotten. Men om vi skall få dem genomförda måste vi ha ett samhälle med starka resurser. De borgerliga partiernas försök att tappa av samhället på de resurserna för sänkning av företagens skatter och av momsen skulle innebära ett stopp för våra regionalpolitiska satsningar för jämlikhet mellan de olika landsdelarna.

Herr talman! Denna remissdebatt har mer än någon annan riksdagsdebatt under senare år visat skillnaderna mellan socialdemokratin och de borgerliga partierna. Detta kan ingen som önskar en klar belysning av de ideologiska skiljelinjerna beklaga. Centerpartiet har med sin uppgörelse med moderaterna sålunda klart talat om att partiet är på väg att omorientera sin politik och att färdriktningen nu går åt höger. Vi har fått uppleva hur den nye centerledaren gjort sitt val till förmån för en konservativare linje än vad vi har varit vana vid från centerns sida under senare år. Detta understryks av den glädje man på folkpartihåll känner över att ha fått med centern i ett nära och vänskapligt samarbete med moderaterna. ”Äntligen”, har moderata tidningar utropat med stor glädje. Många borgerliga anföranden under den här debatten har präglats av en pessimistisk bedömning av våra förutsättningar att klara oss i framtiden. Samtidigt har samhället kritiserats. Värdet av det vi kollektivt skapar har kritiserats. Med andra ord: en negativ bedömning av den offentliga sektorn. Mest utpräglat var detta i moderatledarens nedlåtande beskrivning av beredskapsarbeten och andra åtgärder. En utgångspunkt för kritiken av samhället är en kritik av skatterna. Ord som världsrekord i höga skatter har återkommit under denna debatt i riksdagen. Tongångarna känner vi igen från 1950-talets kverulansdebatt om skattepolitiken. Visst kan det under en lågkonjunktur uppkomma en debatt om skattetrötthet. Visst finns det i och för sig förståelse för synen att människorna vill ha så mycket pengar som möjligt i sina lönekuvert för egna behov och för den egna eller för familjens konsumtion i olika avseenden. Men det är ändå hårresande att inte betrakta det man får för våra skatter som en nyttighet och en del av vår standard. Den som inte erkänner detta hänger sig åt en ideologiskt grundad kampanj mot skatterna som sådana och slutligen mot de ändamål som betalas med skattepengarna. De tre borgerliga partierna deltar i en kampanj, där skatter utmålas som något enbart ont. Men vi måste ju också föra in i bilden vad vi får för skatterna. Vad det gäller är att sakligt diskutera skattetrycket och den offentliga sektorn, inte ryckas med i en kverulantisk kampanj. 107 Utgångspunkten för ett sakligt resonemang måste då vara: 1. Vi har trots de höga skatterna en stor privat konsumtion i kronor räknat per invånare. I de flesta länder där skatterna är lägre får människorna trots att de får mera över i procent ändå mindre över i pengar för sin privata konsumtion. 2. Den offentliga sektorn har betytt mycket för framstegen, för trygghet och utjämning. 3. Vi har en skyldighet att förklara sambandet mellan reformer och skatter och gemensamt ta ansvaret för de beslut som fattas. En stor borgerlig tidning i Stockholm för i dagarna en kampanj mot ”skatteslöseriet”. ”Hur pamparna slösar med Dina skatter”, lyder texten som möter oss och som skall få svenska folket att se de människor som i demokratisk ordning har valts till förtroendeuppdrag i kommuner, landsting och riksdag såsom slösare och oansvariga figurer. I den nuvarande kampanjen mot skatter och den offentliga sektorn vänder man sig till låginkomsttagarna. Men vad är då syftet med kampanjen? Jo, att åstadkomma ett nytt skattesystem i borgerlig anda och en omfördelning av skattebördan till de högre inkomsttagarnas förmån. Högerns och moderaternas olika skatteförslag i detta syfte har vi i klart minne. När folkpartiet hade landsmöte i detta hus i september sade folkpartiledaren att många i samhället-kollektivet eller den offentliga sektorn ser en jätten Glufs-Glufs. Aptiten förefaller glupande frisk och obändigt stark. lakttagelsen är riktig, ansåg folkpartiledaren. Han har i remissdebatten fått medhåll av moderatledaren. Talar man också för det nya centerpartiet? När man nu vänder sig mot den offentliga sektorn och utmålar den som en jätten Glufs-Glufs, vad är det då som enligt borgarnas uppfattning har gått för fort i den offentliga sektorns expansion? Tala om vad det är vi gjort för mycket av! Vilka områden skulle vi ha sparat på för att kunna hålla skatterna lägre? Anständigheten kräver en sådan redovisning. Vad är då den offentliga sektorn, som ligger och lurpassar och tar ifrån människorna deras pengar? Jo, den offentliga sektorn är ingenting annat än det vi gemensamt skapar på områden där den enskilde behöver det. Det hör till jämlikhetspolitiken att hävda, att det inte är likgiltigt hur andra människor har och får det. Endast den djupt reaktionäre kan säga att han inte har intresse av de åtgärder som samhället vidtar i solidaritetens och utvecklingens namn, på områden där det behövs utjämning, skydd och bistånd. De människor som drabbas av industrins rationaliseringar, driftsinskränkningar och arbetslöshet, tycker de att den offentliga sektorn är för stor? Tycker de att jätten Glufs-Glufs har alltför mycket resurser? Nej! De vänder sig i sin svåra situation — den är svår för många av dem — till samhället med kravet: Jag vill ha jobb, jag vill ha en möjlighet att förtjäna mitt uppehälle, jag vill kunna försörja mig och min familj! För dessa människor är det en livsviktig sak att samhället rycker in, hjälper och skyddar dem i arbetslöshetssituationer. För dem är det angeläget att samhällets insatser riktar sig direkt till dem, till deras bygd och region, till den näringsgren de arbetar i. Fråga de människor i Åtvidaberg som nu till följd av Facitkoncernens hårresande felsatsningar och felbedömningar riskerar att förlora sina jobb! Fråga arbetarna och tjänstemännen i Åtvidaberg, om de blir hjälpta av att storbolagen får befrielse från arbetsgivaravgiften eller om deras chanser till nytt arbete blir större, då man drar åt svångremmen för den offentliga sektorn. Fråga de människor i sydöstra Sverige, som nu till följd av en stark mejerikoncentration förlorar sitt arbete på hemorterna. Fråga dem, om de tror att de borgerligas förslag om sänkt moms ger dem chansen att behålla sina arbeten eller om det ökar samhällets möjligheter att lämna dem den hjälp de kommer att fråga efter, när de ställs inför mejeribolagets hårda strukturrationalisering. Fråga de äldre arbetslösa i tätorter eller i glesbygd, om de tror att det blir lättare för dem att få arbete hos t.ex. skogsbolagen, om bolagen slipper arbetsgivaravgiften. Tro heller inte, att den oro människor känner i dagsläget är något som möter oss enbart i tider av konjunkturnedgång och av svårigheter att upprätthålla sysselsättningen. Den samhällsutveckling vi har framför oss under 1970-talet kommer att innebära förändringar och omställningar som också de frestar på människorna, fyller dem med oro. Också då kommer människorna att vända sig till samhällets organ med begäran om hjälp och stöd för att klara upp sin situation. Och de väntar sig — helt riktigt — att samhället är stabilt nog att ta sin an de problem de har. När man vet detta är det än mer oförsvarligt att, såsom skett i det förslag de borgerliga partierna presenterat, frånhända samhället stora delar av de resurser som framgent behövs för att fullfölja trygghetspolitiken. Rätten till arbete är det viktigaste för människorna — det har också många talare i denna debatt slagit fast. Men meningarna är starkt delade mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna om hur detta skall förverkligas. För socialdemokratin är det väsentligaste att de åtgärder som sätts in kommer människorna direkt till godo, att insatserna kommer drabbade människor, branscher och regioner till del. Vi vet att sammansättningen av arbetslösheten är viktig för bedömningen av dess sociala verkningar men framför allt för bedömningen av hur åtgärderna skall inriktas. Vi har lärt oss att arbetslöshetens struktur företer stora skillnader mellan olika grupper. Arbetskraftsundersökningarna visar att ett stort antal ungdomar är arbetslösa. Bland dem som i september var registrerade arbetslösa vid förmedlingarna var en tredjedel över 60 år. De äldre utgör således en stor del av de arbetslösa. Det är också de som får gå längre tid arbetslösa än några andra grupper. Men det här visar också att åtgärderna måste väljas med omsorg för att nå de mest utsatta på vår arbetsmarknad. Det behövs då åtgärder av långsiktig natur. Det gäller anställningstrygghet, arbetsmarknadsutbildning, skyddad sysselsättning och anpassning av arbetsplatserna till den äldre arbetskraftens förutsättningar. Den äldre arbetskraftens problem löses inte genom en allmän konsumtionsstimulans. Det visar för övrigt med all tydlighet erfarenheterna från förra högkonjunkturen. Den äldre arbetskraftens problem löses inte genom ett borttagande av arbetsgivaravgiften. Inte heller på den punkten ger den senaste högkonjunkturen med de goda vinståren för företagen något stöd för ett antagande att arbetsgivarna i någon högre grad skulle bli benägna att i första hand anställa äldre arbetskraft. Målinriktade åtgärder på de regioner, branscher och befolkningsgrupper, som drabbas hårdast, karakteriserar socialdemokratins arbetsmarknadspolitiska åtgärder. När arbetsmarknadsstyrelsen får tillstånd att vidga de skyddade arbetena och arkivarbetena, att öka arbetsmarknadsutbildningen eller ägna sig åt särskilda insatser mot ungdomsarbetslösheten, då vet vi att det är de grupper på arbetsmarknaden, som har det besvärligast, som får hjälp och sysselsättning. Det är de handikappade, det är de äldre, det är kvinnorna och det är de unga som nyss slutat sin utbildning, som får ett meningsfullt arbete eller kan bygga på sin utbildning, så att de starkare kan komma tillbaka på den öppna arbetsmarknaden. Fråga dessa grupper sammantagna om de åtgärder, som de tre borgerliga partierna nu fört fram, skulle ha hjälpt dem. Skulle en momssänkning och en sänkt arbetsgivaravgift på samma sätt ha gynnat våra svårast drabbade regioner och befolkningsgrupper? Svaret blir entydigt nej! De blir hjälpta endast om man koncentrerar insatserna till de utsatta grupperna. Men skillnaderna mellan socialdemokratin och borgerligheten när det gäller sysselsättningspolitiken är större än så. Här finns å ena sidan socialdemokratins förslag om en långsiktig uppbyggnad av vår industriella slagkraft och därmed en satsning på de långsiktiga industriinvesteringarna. Här finns å andra sidan den borgerliga trepartiinriktningen på konsumtionen eller herr Heléns s.k. julhandel. Här finns skillnader i synen på samhället, den offentliga sektorn. Socialdemokratin hävdar att det behövs ett starkt samhälle som kan omfördela, hjälpa och skydda. Det behövs verkligen insatser från det allmänna om man skall kunna råda bot på brister och orättfärdigheter. Morgondagens problem är inte lösta och minsann inte heller dagens. Runt omkring oss i samhället finns många brister och orättvisor som det gäller att råda bot på. Ytterst gäller det synen på hur det som är omkring oss skall fungera, om morgondagen skall betyda trygghet eller otrygghet och hur framåtskridandet och tryggheten skall fördelas. För socialdemokratin är det en principiellt viktig fråga att det på olika områden förs en solidarisk politik — en om fördelningspolitik. Utvecklingen måste styras så att den leder till minskade klyftor, inte till ökade. Omsorgen om enskilda människor kräver en rättvisare fördelning. Om den skall uppnås krävs ett aktivare samhälle. Socialdemokratin kommer att fortsätta kampen för detta, och den striden kommer att föras hårt — om så behövs.

Herr talman! Jag vill innan jag går in på mitt egentliga ämne till kammarens protokoll få noterat att jag finner den amerikanska regeringens beslut om provet med en fem megatons vätebomb i Amchitka inte bara är avskyvärt utan också omdömeslöst. Utan att ta hänsyn till de varningar USA:s regering har fått från vetenskapsmän om risker för jordskalv och flodvågor tänker man ändå pröva ett vapen som redan bedöms som gammalmodigt och omodernt. Trots de allt starkare protesterna från människor i hela USA har tydligen Pentagons 196 miljoner dollar per år i indoktrineringsanslag för upprustning än en gång gett resultat. Herr talman! Jag har för avsikt att i denna debatt begränsa mig till ett särskilt område — kvinnorna och arbetsmarknaden. Jag gör det utifrån synen att i en arbetslöshetssituation som i dag kvinnorna inte på nytt får användas som en arbetskraftsreserv, hänvisas till hemmet och sedan åter kallas på, när de behövs i det privata näringslivet, i kommun eller stat. Hemmet och äktenskapet bör inte längre få fungera som kvinnornas arbetslöshetsförsäkring. Regeringen har i en rapport till FN 1968 klart fastlagt att rätten till arbete är en medborgerlig rättighet och att det är oförenligt med jämlikheten att betrakta kvinnorna som en arbetskraftsreserv. Man säger i den rapporten bl.a., att den aktiva moderskapsperioden endast tar en mindre del av kvinnans liv och att de flesta kvinnor inte har minderåriga barn. Kvinnornas yrkesambitioner måste tvärtom stimuleras. Vidare: ”Trots att samhällsåtgärder och reformer i princip måste riktas in på alla medborgare oavsett kön är det nödvändigt att i nuläget göra speciella insatser för kvinnorna.” Denna regeringens rapport och Olof Palmes i går mycket klara deklaration om kvinnornas rätt till arbete visar regeringens medvetna vilja att vidta åtgärder för kvinnorna på arbetsmarknaden. Det finns emellertid anledning att peka på några fakta om kvinnorna och arbetsmarknaden samt på långtidsutredningens prognoser för framtiden. Vissa antaganden om arbetskraften framgent, prognoser och slutsatser i långtidsutredningen, pekar på en avtagande trend för de gifta kvinnornas utträde på arbetsmarknaden. I september i år var antalet sysselsatta kvinnor 1,55 miljoner och antalet sysselsatta män samtidigt 2,3 miljoner. Det är en ökning med 19 000 kvinnor sedan september förra året, och av den ökningen är 17 000 gifta kvinnor. Långtidsutredningen har tydligen ganska grovt underskattat den faktiska ökningen. Mot långtidsutredningen måste invändas att prognosen spelat en avgörande roll för utredningens slutsatser, bl.a. för inskränkningar i den offentliga sektorns tillväxt. Sådana inskränkningar kan i värsta fall leda till att gifta kvinnor inte kan gå ut på arbetsmarknaden, och på så sätt blir prognosens antaganden sanna. Enligt AKU-undersökningen fanns det i september i år 64 000 arbetslösa kvinnor, och inte mindre än 43 procent av dessa var under 25 år. Siffrorna i dag säger att 56 000 är arbetslösa. Det är en förbättring men fortfarande en alldeles för hög arbetslöshet. Oroande är att andelen långtidsarbetslösa kvinnor — en månad eller längre — har ökat under det senaste året och nu utgör 60 procent av de arbetslösa kvinnorna. I de ca 20 000 beredskapsarbeten som är i gång sysselsätts knappt 900 kvinnor. En naturlig förklaring till detta är att beredskapsarbeten i första hand utgjorts av traditionellt manliga arbeten. Kvinnorna bör givetvis utnyttja möjligheterna att gå in på den typiskt manliga arbetsmarknaden och acceptera beredskapsarbeten för människor oavsett kön. Dock måste sägas att det för en del kvinnor lika väl som för en del män är omöjligt att ta emot beredskapsarbete i vissa, oftast tunga eller specialiserade yrken. Problemet med beredskapsarbeten för kvinnor är självfallet också beroende av att vi i praktiken har två arbetsmarknader. Kvinnorna återfinns till allt övervägande del i särskilda yrken, främst inom vårdoch serviceyrkena. Affärsbiträden utgörs till 79,5 procent av kvinnor, sekreterare och maskinskrivare till 95,6 procent, sjukvårdsbiträden till 98,7 procent, hemvårdare och hemvårdarinnor till 100 procent, konfektionssömmerskor till 98,3 procent och servitör eller barbiträde till 89,0 procent. Låt mig också påminna om låginkomstutredningens siffror, som visade att medianlönen för friska helårsoch heltidsanställda män 1966 var 24 150 kronor och för kvinnor 15 900 kronor, dvs. en löneklyfta på ca 8 000 kronor. Låginkomstutredningen beräknade också totalinkomsten, dvs. summan av skattepliktiga och icke skattepliktiga inkomster. Man fann att bland de helårsoch heltidsanställda hade ca 9 procent av männen men 41 procent av kvinnorna en lägre totalinkomst än 15 000 kronor. Högre totalinkomst än 30 000 hade ca 23 procent av männen och ca 4 procent av kvinnorna. Låginkomstproblemet är i första hand ett kvinnoproblem! Men låg lön är också ofta förenad med dåliga arbetsvillkor, medan välavlönat arbete i regel är mer omväxlande, fysiskt lättare, renare och förenat med bättre sociala förmåner. Möjligheten för en lågavlönad arbetstagare att själv planera sitt arbete och påverka sin arbetssituation är starkt begränsad, och detta leder ofta till en känsla av främlingskap och otillfredsställelse med arbetet. Stora delar av de anställda inom låglöneyrkena rekryteras främst bland kvinnorna, som jag tidigare sagt, och därför drabbas också denna grupp hårt av sambandet mellan inkomsten och arbetsförhållandena. Alltför ofta, och nu senast vid Arosmässan i Västerås, har det gjorts gällande att kvinnor generellt är mindre intresserade av sitt arbete och har en högre frånvaro än männen. Av de objektivt genomförda undersökningar och de jämförelser som är gjorda kan man dra slutsatsen att förhållandet att kvinnorna har ett lägre arbetsengagemang och en högre frånvaro från arbetet till stor del måste ses som ett resultat av den rådande diskrimineringen på arbetsmarknaden, nämligen att kvinnorna i stor utsträckning är hänvisade till ensidiga och okvalificerade arbetsuppgifter. De undersökningar som gick ut på en jämförelse av arbetsengagemanget bland män och kvinnor med lika kvalificerat arbete visar att de i stort sett var lika positivt och negativt inställda och lika mycket frånvarande. Det utbredda deltidsarbetet är en annan av orsakerna till den särskilda arbetsmarknaden för kvinnor. År 1968 var största delen eller 80 procent av de deltidsarbetande kvinnor. Ett av skälen till att kvinnorna i större utsträckning än männen har deltidsarbete är bristande tillgång på barntillsyn. Men det skall också sägas att av den ökning av förvärvsarbetet som man har kunnat notera under de senaste tre åren har den största ökningen — tio procent — funnits i gruppen mödrar med ett förskolebarn. Bland deltidsarbetande finns många kvinnor som har timanställning, ofta inom den sociala hemvården. När hemvården av ekonomiska skäl skärs ned i kommunerna går det inte bara ut över pensionärer och andra hjälpbehövande. De kvinnor som har dessa arbeten drabbas av en arbetslöshet som inte syns i den officiella redovisningen. Olof Palme nämnde i går att låga inkomster ofta är en följd av undersysselsättning och att ökad sysselsättning leder till ökad inkomst. Det stämmer också väl med låginkomstutredningens undersökningar, som pekar på att endast 43 procent av befolkningen i åldrarna 20—66 år var fullt förvärvsverksamma år 1966. Man har också funnit att mellan 180 000 och 230 000 kvinnor skulle arbeta om lämpligt arbete fanns på orten. Jag har pekat på några fakta om kvinnornas situation på arbetsmarknaden: arbetslösheten, låg lön, deltidsarbete, särskilda kvinnoyrken, önskan att arbeta och långtidsutredningens prognoser för framtiden. Detta leder fram till att för kvinnornas del är en serie av både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder nödvändiga för att målet om full, produktiv och fritt vald sysselsättning skall gälla även för kvinnorna. Kvinnorna bör stimuleras att välja arbetsmarknadsutbildning och längre utbildning, så att de blir bättre rustade och får chansen till ett mer kvalificerat och självständigt arbete. Genom aktiva åtgärder bör de stimuleras att i det akuta arbetsmarknadsläget söka sig in på de traditionellt manliga områdena. I yrkesorienteringen bör flickorna stimuleras att välja manliga yrken respektive pojkarna stimuleras att välja kvinnliga yrken. Tyvärr är könsdifferentieringen i pryovalen till och med skarpare markerad än på arbetsmarknaden, vilket bekräftar att könstänkandet måste brytas tidigt, redan i hemoch förskola. En attitydförändring är nödvändig också hos arbetsgivarna, så att de aktivt söker rekrytera kvinnor till s.k. manliga yrken och tvärtom. Arbetsgivarna — oftast män — måste då också ha klart för sig verkligheten om kvinnlig arbetskraft och göra sig fria från tro och könstänkande. Av stat och kommun krävs prioriteringar och stimulerande åtgärder särskilt på barntillsynsområdet. Detta har nämnts av flera talare under den här debatten. Tillgången till barntillsyn har en uppenbart styrande effekt på den kvinnliga förvärvsverksamheten. Regeringens konjunkturpaket innehåller också en sådan styrd stimulansåtgärd till kommunerna genom höjningen av driftstödet från 2 800 till 4 000 kronor per plats, vilket jag med glädje noterar. Jag vill i detta sammanhang bara instämma i vad Gertrud Sigurdsen tidigare har sagt liksom i LO:s krav på ett väsentligt starkare statligt stöd till driftkostnaderna. Kommunernas prioriteringar bör, som fru Sigurdsen sade, i första hand nu gälla kollektiv barntillsyn. Också i mitt tycke finns det alltför många exempel på felaktiga prioriteringar ute i kommunerna. I kommunernas beredskapsplaner både i det akuta läget och framgent för att möta liknande situationer bör ingå åtgärder inom vårdoch servicesektorn, där det finns uttalade otillfredsställda behov, samtidigt som vi har en hög arbetslöshet. Där borde man kunna organisera nya sysselsättningstillfällen exempelvis inom den sociala hemhjälpen, inom fritidsverksamheten för barn och ungdom, inom barntillsynsområdet både i form av hjälp med tillsyn av sjuka barn i hemmet och som medhjälpare i arbetet på daghem och fritidshem. Servicearbeten på den sociala sidan bör kunna kombineras med utbildning och organiseras så att de ger nyttiga resultat och samtidigt för individerna innebär en viss yrkeserfarenhet och träning. Min uppfattning är att samhället under en lågkonjunktur bör satsa mer på den offentliga sektorn. Det frigör resurser för samhällsbyggandet i stort. Om vi inte lyckas skapa nya arbetstillfällen där de behövs, kommer vi i stället att få ökade omkostnader på den sociala sidan, såsom också har påpekats tidigare under debatten. Kedjor av ogynnsamma omständigheter drabbar de svaga i samhället på många områden samtidigt. Låg lön leder ofta till dålig bostad, dålig arbetsmiljö och sämre hälsa som i sin tur leder till lägre lön, hårdare arbete och till slut ofta arbetslöshet. Denna kedja måste brytas genom en serie av åtgärder inte bara i vad det gäller utbildning, bostadsoch socialpolitik utan också arbetsmarknadspolitik. Låglöneproblemet är till största delen ett kvinnoproblem. En av åtgärderna, men en mycket väsentlig sådan, för att väsentligt höja låginkomsttagarnas standard är att bereda kvinnorna arbete och med politiska styrmedel se till att kvinnorna finns på arbetsmarknaden. Därför krävs det i en akut arbetslöshetssituation men också för framtiden särskilda åtgärder för kvinnorna på arbetsmarknaden. Dessa åtgärder har inte de fria marknadskrafterna klarat, och det privata näringslivet kommer inte ens med hjälp av stora skattesänkningar av borgerlig modell att lösa kvinnornas arbetsmarknadsproblem. Det krävs medvetna samhälleliga åtgärder och prioriteringar för att målet om full, produktiv och fritt vald sysselsättning skall bli verklighet även för kvinnorna. Regeringens proposition, regeringens rapport till FN och Olof Palmes tal i går anvisar de enda vägar jag kan se som ger resultat för kvinnorna på arbetsmarknaden.

Herr talman! De flesta av de många talen i denna allmänpolitiska debatt har rört sig omkring sysselsättningsfrågorna. Att så varit fallet beror på det allvarliga läge vi befinner oss i. När herr Haglund talade före middagspausen, sade han att han ville medverka till att bl.a. herr Iveroth skulle få beträda denna talarstol. Som kommentar till det vill jag säga att i debatten mellan oppositionen och regeringens representanter skulle det vara intressant att få höra någon av de många arbetslösa och någon av dem som har fått varsel yttra sig. Vi är inte rädda för att möta dem i en debatt, men i likhet med herr Iveroth har de ingen plattform här. Eftersom det vi debatterat så allvarligt berör de många i vårt land, kommer dessa säkert att noga penetrera de förslag som framlagts och det som sagts i denna debatt och därefter fälla sin dom, om inte förr så vid nästa val. När jag sagt detta, vill jag understryka att om än konjunkturstimulerande åtgärder är viktiga, så finns det andra sektorer i vårt samhälle som döljer många och stora problem och som berör ett större antal människor än antalet arbetslösa. Låt mig nämna två områden. För det första tänker jag på de många som skadats av alkohol och narkotika. Jag såg i går en uppgift om att vi skulle ha 250 000 alkoholister i vårt land. Hur många som är på väg att bli alkoholister vet vi inte, men att det är många kan vi konstatera. Tag sedan alla dem som på något sätt berörs av denna tragik, och det blir en stor procent av vårt folk. Varför är det så här? är en fråga som varje ansvarskännande politiker måste ge sig i kast med, inte för att döma dessa som misslyckats — deras situation är alldeles för svår som den är. Vi måste fråga oss hur vi skall kunna stoppa denna allvarliga trend, denna tragiska utveckling. Hur skall samhället och alla ansvarskännande krafter kunna ge ett förebyggande skydd för det unga släktet och vård åt alla dem som skadats av dessa fördärvsgifter? Det är ju, som någon sagt, barmhärtigt att bygga ett sjukhus vid bergets fot och ta hand om dem som har fallit ner, men det är barmhärtigare att bygga ett stängsel vid bergets krön så att de inte faller ner. Statsministern talade i går engagerat om allt regeringen gjort för att minska arbetslösheten. Gott! Men tänk om herr Palme eller herr Sträng, som ju har öloch spritförsäljningen under sitt departement, med samma inlevelse kunnat redovisa verkligt konkreta åtgärder mot alkoholmissbruket. Det skulle verka befriande och uppmuntrande, inte minst för alla dem som frivilligt satsar mycket av tid och medel för att hjälpa de nödställda. Tyvärr har vi fått vänta förgäves på sådana inslag i debatten. För det andra tänker jag på vad som händer på brottslighetens område. Respekten för andras liv och egendom minskar mer och mer. Respekten för de gemensamma spelregler för den mänskliga samlevnaden som måste finnas i ett demokratiskt samhälle nonchaleras och saboteras av många. Man kan fråga sig om vår ordningsmakt i vissa fall har kontroll över läget. Utvecklingen på detta område drabbar hårt inte minst de laglydiga människorna i vårt land, både ekonomiskt och på andra sätt. Mycket allvarligt är att tryggheten för gamla och värnlösa — ja, för alla, blir mindre. Här måste vi fråga oss: Hur skall vi kunna hejda den tilltagande brottsligheten? Finns det krafter att eliminera som medvetet eller omedvetet medverkar till att brottsvågen stiger? Inte heller här hade statsministern något att säga, tyvärr. Det är viktigt att alla får något att leva av, men lika viktigt är att de får något att leva för, ja leva efter, ty endast då blir livet meningsfyllt och avhåller många från att slå in på farliga vägar. Låt oss få en debatt där vi alla ger oss i kast med frågeställningen: hur skall vi kunna skapa ett samhälle där människorna upplever sin tillvaro som meningsfull oberoende av arbetsuppgifter och boplats?

Herr talman! När jag kom in i kammaren i middags stod herr Lorentzon i talarstolen och påtalade de enligt hans förmenande höga priser som vissa fabrikanter och detaljister tar ut på olika varor, och som bevis hade han ett par skor. Vid första påseendet från min plats trodde jag att det var herr Lorentzons egna, men jag erinrade mig att han brukar gå i slipers här. Jag tänkte också att det kan vara bra att ha ett par skor för att ge eftertryck åt sitt anförande. Eftersom jag är från skostaden hade jag speciellt intresse för saken. Jag gick därför fram och tittade på skorna. Jag håller gärna med herr Lorentzon om att det verkligen var dåliga skor som han hade med sig. Han sade att det var en tioårig flicka som haft skorna, som gått sönder efter tio dagar, och han hade räknat ut att det — om jag inte missminner mig — skulle för en familj kosta 480 kronor om året att hålla ett barn med skor av denna sort. Man kunde då räkna ut att detta par kostade 15 kronor. Det är klart att man vill beklaga att vi inte har en bättre konsumentupplysning när det gäller skor, men vad herr Lorentzon glömde att tala om i detta sammanhang var att det som han hade tagit med sig inte var svenska skor utan italienska. Självklart gör italienarna bra skor, men tyvärr är det så att den svenska skoindustrin i stor utsträckning har blivit utslagen speciellt när det gäller barnskor, och därför får man importera så här mycket skräp. Jag hade nästan räknat med att konklusionen av herr Lorentzons anförande skulle vara en rekommendation till kammaren att köpa svenska skor för de stoppar bra mycket längre än tio dagar!

Herr talman! Bara några ord i anslutning till behandlingen av justitieutskottets betänkande nr 16. Jag konstaterar med beklagande att inte straffrättskommittén eller departementschefen funnit bärande skäl till att i den nya brottsbalken införa bestämmelser om straff för underlåtenhet att bistå den som befinner sig i fara. Utskottet har vid behandlingen av min motion nr 173 icke heller funnit skäl till att införa en dylik lagbestämmelse. Jag är medveten om svårigheterna att i lagtext utforma regler som är tillfredsställande, inte minst med hänsynstagande till rättssäkerheten. Det får dock inte utgöra hinder för att en lagstiftning på ifrågavarande område kommer till stånd. Det kan i detta sammanhang påpekas att i utländsk strafflagstiftning är allmänna bestämmelser om straff för den som underlåter att bistå annan vid livsfara m.m. icke ovanliga. Jag kan inte underlåta att säga att det utan tvivel är mycket stötande för det allmänna rättsmedvetandet att inte någon som helst påföljd drabbar den som förhåller sig passiv i en situation där han eller hon utan egen risk kan ingripa för att rädda annans liv. Jag vet att det finns många som känner det som en moralisk plikt att bistå och inskrida i Nr 121 nödsituationer. Men det har förekommit att personer varit åsyna vittnen Torsdagen den till överfall på barn och åldringar utan att på något sätt ingripa — kalla på 4 november 1971 polis etc. Det finns också exempel på att personer vägrat att ställa sin telefon till förfogande för att någon skulle kunna kalla på polis; de har då — Föredragningen av hänvisat till att de inte vill bli inblandade. Jag är medveten om att det — Personundersökning största flertalet människor är villiga att bistå i nödsituationer, men jag «Och rättspsykiatriskt upplever det som en mycket stor brist i vår lagstiftning att man inte kan utlåtande vid huvudkomma åt dem som uraktlåter att bistå en medmänniska i en nödsitua = förhandling i tion. brottmål Herr talman! Som lekman anser jag att det finns skäl för att i vår lagstiftning införa bestämmelser av denna innebörd. Utskottet har dock med stöd av bl.a. straffrättskommittén, departementschefen och vad första lagutskottet anfört 1963 icke funnit skäl att tillmötesgå min önskan. Jag finner det föga meningsfullt att yrka bifall till min motion, då ett enhälligt utskott har avstyrkt densamma. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Den fråga som tagits upp i den motion som behandlas i justitieutskottets betänkande nr 18 har stor betydelse för de berörda. Vi som har avgivit ett särskilt yttrande i denna fråga delar motionärens mening att det är angeläget att den tilltalade inte utsätts för onödigt lidande och obehag i samband med presentationen av personutredningen, som ofta är ytterst uttömmande och innehåller uppgifter som inte på något sätt har betydelse för målets behandling. Motionären anser att den tilltalade av humanitära hänsyn borde beredas möjlighet att slippa närvara under det skede av domstolsförhandlingen som det här är fråga om. Utskottet anser för sin del att ett stadgande som generellt ger den tilltalade rätt att lämna rättssalen under föredragningen av personunder 117 sökningen inte är lämpligt med hänsyn till vikten av att nå en så fullständig utredning som möjligt. Jag delar den uppfattningen. Den tilltalade bör ha möjlighet att kommentera personutredningen. Utskottet hänvisar till möjligheten att begära att personundersökningen föredrages inom stängda dörrar. Den utvägen finns men är enligt min mening alltför uppseendeväckande för att kunna användas regelmässigt. Om någon begär detta tror man att det är något av sensation det är fråga om. Inte heller den praxis som tillämpas i domstolarna och som innebär att man i tillbörlig mån beaktar den tilltalades intresse av att icke onödigtvis utsättas för lidande och obehag är enligt vår mening till fyllest. Det borde vara möjligt att pröva ett annat förfarande, nämligen att personutredningen sammanfattades skriftligt och utdelades till samtliga i rätten men därefter till sin huvudsakliga del inte alls föredrogs i rätten. Den tilltalade skulle då behålla möjligheten att kommentera respektive tillrättalägga olika uppgifter i personutredningen, och rättens ledamöter skulle ha möjlighet att ställa frågor, men samtidigt skulle den tilltalade förskonas från en detaljerad muntlig föredragning. Alla som har erfarenhet på det här området vet att en sådan föredragning kan bli utomordentligt pressande och obehaglig för den tilltalade. Vi medger att förfarandet innebär ett visst avsteg från principen om muntlighet i rättegångsförfarandet men anser det inte vara av den storleksordningen att det skulle innebära någon som helst risk för rättssäkerheten. Vi har i dagens läge inte något direkt yrkande men hoppas att frågan blir föremål för fortsatt diskussion. Många upplever nämligen den nuvarande ordningen som onödigt pressande för dem det här gäller.

Herr talman! Detta är ju ett ärende där det finns mycket välvilliga remissyttranden, och därtill har justitieutskottet avgivit ett välvilligt betänkande. Riksåklagaren konstaterar sålunda att fall givetvis kan förekomma, då det skulle vara alltför pressande för den misstänkte att i offentlig rättegång eller trots stängda dörrar, sålunda i frånvaro av allmänhet, ”närvara vid genomgången av personalia och kanske särskilt föredragningen av utlåtanden över personundersökning och rättspsykiatrisk undersökning”. Det torde emellertid enligt riksåklagaren inte strida mot de syften som ligger bakom bestämmelserna om närvaroplikt för den misstänkte, att rätten i sådana fall på begäran av den misstänkte befriar honom från skyldigheten att närvara under ifrågavarande avsnitt av förhandlingen. Hovrätten över Skåne och Blekinge är också välvillig till en sådan ordning, men med något annan motivering. I viss utsträckning synes det hovrätten sålunda vara möjligt att tillgodose motionens syfte genom att domstolarna, då personundersökning framlägges genom domstolens försorg, noga begränsar föredragningen till vad som är behövligt för det föreliggande målets avgörande.

Jag skulle också vilja begagna tillfället att vädja till justitieministern, som glädjande nog infunnit sig i kammaren, att i någon form vidareföra det uttalande som justitieutskottet sålunda gör i den här frågan. Kanske vi därigenom kan få en utveckling i den riktning som jag i egenskap av motionär har önskat. Det förefaller mig som om vi alla här var eniga i sak, men man måste väl då försöka se till att vad som här förekommit kommer vidare till dem det berör, alltså närmast domstolarna.

Herr talman! Med anledning av vad herr Wiklund i Stockholm sade och även med anledning av herr Westbergs inlägg vill jag säga några ord om det här betänkandet. Vi har i utskottet stannat inför den uppfattningen att det stundom kan vara motiverat att bifalla en begäran av en tilltalad att få lämna rättssalen när förhandlingarna berör personalia och det kan vara känsligt för vederbörande att närvara. Det är riktigt som herr Wiklund säger, att utskottets betänkande på den här punkten får uppfattas som ett för domstolarna vägledande uttalande. Vi menar alltså att det som vi här säger — och som herr Wiklund citerade — får utgöra en tolkning av vad gällande rätt kan anses innebära i fråga om närvaroplikten för den tilltalade. Jag vill återigen citera vad utskottet säger i detta ärende så att det inte kan råda några missförstånd. Utskottet framhåller: ”Den lämpligaste lösningen torde i stället vara att domstolarna, så som regelmässigt torde ske i praxis, vid avgörandet av formerna för utredningens förebringande i tillbörlig mån beaktar den tilltalades intresse av att icke onödigtvis utsättas för lidande och obehag av den art som åhörandet av alla detaljer i utredningsmaterialet kan medföra.

Men domstolen kan förordra att den tilltalade inte får vara tillstädes under vittnesförhör och dylikt om han faller vittnet i talet eller på annat sätt hindrar att vittnet utsäger sanningen. Detta stadgande, som närmast reglerar en ordningsfråga, kan emellertid inte leda till något motsatsslut beträffande fall där den tilltalade själv önskar slippa närvara. Med andra ord har utskottet sett det så att av ett stadgande om att domstolen i en viss situation kan bestämma att den tilltalade inte får vara närvarande följer inte att rätten skulle vara förhindrad att låta den tilltalade vara borta från visst skede av huvudförhandlingen om tillräckliga skäl talar för det. Det strider enligt utskottets mening inte heller mot de syften som ligger bakom bestämmelserna om den tilltalades närvaroplikt, att rätten i sådana fall på den tilltalades begäran befriar honom från skyldigheten att vara närvarande under föredragningen av personalia, särskilt inte om han biträdes av försvarare som kan tillvarata hans intressen och göra de beriktiganden som behövs. Jag kan kanske också parentetiskt nämna att närvaroplikten inte 100-procentigt upprätthålls i rättegångsbalken. Det stadgas t.ex. att en huvudförhandling i och för sig kan ta sin början även om den tilltalade inte inställt sig då målet ropas upp, nämligen om man kan anta att han kommer att inställa sig senare. Men denna bestämmelse skall självfallet användas med mycket stor restriktivitet. Vi har i utskottet menat att vårt uttalande också skall tillämpas restriktivt, särskilt med hänsyn till nödvändigheten av att nå en så fullständig utredning som möjligt i påföljdsfrågan. Det kanske är överflödigt att tillägga att vi också har ansett det självklart att den tilltalade vid sin återkomst till rättssalen skall informeras om vad som förekommit i hans bortovaro. Jag vill nämna att — som också framgår av handlingarna — utskottets tolkning av gällande rätt har stöd på den här punkten av riksåklagaren, och jag vill också framhålla att utskottet har haft kontakt med justitiedepartementet som har förklarat sig dela utskottets uppfattning om hur rättegångsbalken bör tolkas i det här avseendet. Jag understryker alltså, herr talman, återigen att det som utskottet här har gjort är en tolkning av vad gällande rätt innebär, och vi har inte försökt oss på något slags lagstiftning, eftersom lag ju ändå stiftas gemensamt av regering och riksdag och lagstiftning således inte kan förekomma i ett sådant här fall, där det formellt enbart är riksdagen som är inkopplad. Men det är klart att en sådan här lagtolkning i praktiken kan få samma verkan som en lagstiftning, och därför har vi tyckt det vara naturligt att vi så att säga av etikettsskäl skulle höra efter i kanslihuset om man där delar vår uppfattning. Och när vi då har fått ett besked att man i justitiedepartementet ser på denna fråga på samma sätt som utskottet har vi ansett att vi kan göra en sådan här lagtolkning.

och rättspsykiatriskt Och det är väl också att förmoda att genomförandet av ett sådant förslag — utlåtande vid huvudskulle leda till en betydande pappersexercis, vilket bör undvikas. förhandling i Vi har i alla händelser inte velat instämma i det praktiska förslag som brottmål här har framförts, och med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag ber bara att få uttrycka min tillfredsställelse över de uttalanden, som utskottets ärade ordförande nu här har gjort och som ju helt och hållet ligger i linje med det jag önskat uppnå med min motion. Det är alltså med största tillfredsställelse jag konstaterar att utskottet och jag har ungefär samma åsikt i den genom motionen väckta frågan.
Herr talman! Det kunde naturligtvis vara en hel del att säga i denna fråga, eftersom den ju också har en principiell innebörd. Men jag skall försöka att begränsa mina synpunkter här. Jag vill i alla fall framhålla att den muntlighet på vilken hela vårt rättegångsförfarande bygger är så viktig att man inte bör nagga den i kanten, om det inte finns alldeles särskilda skäl. Det är av värde för rättsäkerheten att de uppgifter på vilka domstolen skall döma kommer fram i ett muntligt förfarande och att åklagare och tilltalad och försvarare får möjlighet att ställa kompletterande frågor, så att allt blir så bra utrett som möjligt. Jag har för min del aldrig varit med om en begäran från någon tilltalad att slippa att höra personundersökningsberättelsen läsas upp, men det kan naturligtvis bero på att man inte har trott att det fanns en sådan möjlighet. Däremot händer det då och då att en begäran om föredragning inom stängda dörrar framställes, och jag har aldrig hört talas om att en sådan begäran har avslagits. Jag har suttit på ärendet i utskottet och instämmer naturligtvis i vad utskottet skrivit. Men jag vill tillägga den personliga synpunkten att föredragningen av personundersökningsberättelsen ganska ofta ger anledning till kompletterande frågor från åklagare och försvarare och kanske också från domstolen, och svaren kan faktiskt ibland vara till nytta för den tilltalade. Det är klart att man kan ställa frågorna sedan den tilltalade har återvänt till rättssalen, när berättelsen är uppläst, men det är bättre att slippa dra upp problemen en gång till. Jag tror alltså att om man i stor utsträckning skulle använda metoden att den tilltalade lämnar rättssalen när personundersökningsberättelsen föredras, så skulle man få en i någon mån sämre utredning som grundval för påföljdsfrågans bedömning, och det vore inte lyckligt. Jag hoppas därför att frågan i allmänhet skall lösas så att domstolen föredrar 121 personundersökningsberättelsen med överhoppande av helt ointressanta och kanske för den tilltalade obehagliga personliga förhållanden. Jag tror att det skall gå relativt bra med en sådan genomgång, liksom det har gjort hittills. Vi skall ändå komma ihåg att i brottmål är det oftast inte själva brottet det gäller, utan påföljden, och det är viktigt att den saken blir så grundligt bedömd som möjligt.

Herr talman! Det är två synpunkter som jag här vill bemöta. Den första framfördes av utskottets värderade ordförande, när hon talade om den pappersexercis som skulle bli följden av ett bifall till det förslag som vi fört fram i det särskilda yttrandet. Jag har svårt att förstå att det kan bli någon sådan pappersexercis, eftersom ju personundersökningen under alla förhållanden finns utskriven och alltså kan föredras. Den föreligger redan. Då kan det väl inte bli någon ytterligare pappersexercis — åtminstone inte i annan mån än att man kanske måste framställa flera exemplar av handlingen, men det kan inte vara särskilt betungande. Mitt andra bemötande gäller herr Ernulfs uttalande att man inte får nagga muntligheten i kanten. Sedan sade emellertid herr Ernulf själv att det är just vad domstolen bör göra — man bör hoppa över det som är besvärande för den tilltalade och bara föredra det som lämpligen kan föredras. Då har man enligt min mening naggat muntligheten i kanten. Vad vi menar är att man skall föredra det som nödvändigtvis måste föredras muntligt, ingenting mer. Men kanske är avståndet mellan oss ändå inte så stort. Sedan innebär vårt förslag också att den tilltalade är med hela tiden, så att han kan kommentera, svara på frågor osv. Jag har svårt att tänka mig att det skulle innebära sådana risker som herr Ernulf här utmålade. Jag förstår inte varför det skulle göra det.
Herr talman! Jag vill säga till herr Westberg i Ljusdal att jag faktiskt inte önskar nagga muntligheten i kanten. Det är nämligen så att domstolen har både rätt och plikt att avvisa sådan bevisning som saknar betydelse i målet, och det är sådana uppgifter som man bör hoppa över vid föredragningen. Givetvis skall man sedan inte läsa upp dem vid överläggningen inför nämnden. Då skulle man begå det fel som herr Westberg talade om.
Herr talman! Till herr Westberg i Ljusdal vill jag säga att eftersom det i det särskilda yttrandet står att personundersökningen skall sammanfattas på en stencil, så betyder det ändå att man måste skriva en sammanfattning. Det måste göras en omgång på stencil och skickas ut i tillräckligt antal exemplar. Vidare vill jag fråga om det är meningen att detta förfarande skulle tillämpas ex officio i alla mål eller om man i förväg skall försöka plocka ut de mål där man skall ha detta förfarande? Eller skall man göra det först efter framställning från en part? I så fall betyder det en tidsutdräkt Det är alltså, förutom den principiella invändning som vi har, sådana praktiska problem som har gjort att vi inte kunnat ställa oss bakom förslaget.
Herr talman! Det var intressant att höra att det är också praktiska problem som gjort att man inte kunnat följa oss'som står för det särskilda yttrandet och inte enbart principiella synpunkter. Vi har ju inte framlagt något direkt förslag, utan vi har önskat att diskussionen på den här punkten skall fortsätta. Hur man bör utforma den praktiska lösningen skulle ju den fortsatta diskussionen få visa.

Herr talman!

Senast dessa frågor förekom i en längre riksdagsdebatt var 1962. De riksdagsmän som då tillhörde andra kammaren minns säkert den socialdemokratiska Göteborgsrepresentanten och läkaren Elisabet Sjövalls engagerade, sakkunniga och framsynta agerande för denna grupp människor. Jag vet att jag uttrycker mig litet tokigt när jag säger att det på sätt och vis ursprungligen var en ”sinkadus” att jag kom att väcka motionen nr 648, i vilken det hemställes att riksdagen måtte besluta att hos Kungl. Maj:t begära sådan ändring i brottsbalken att straffbarhetsgränsen för såväl heterosexuellt som homosexuellt umgänge blir 15 år. Säkerligen har jag kolleger oavsett parti i detta hus som gärna hade gjort en framstöt i frågan, om de bara hade fått en påstötning om det. Men jag är också medveten om att vi har kolleger som skulle ha ryckt på axlarna. Det var så att mina moderata kamrater och jag på Stockholmslänsbänken annonserade, som några kanske minns, i januari i några tidningar: OM DU VORE RIKSDAGSMAN — VAD SKULLE DU MOTIONERA OM? Ring eller skriv osv. Vi blev faktiskt nedringda, vi fick mängder av brev, vi blev kontaktade av många, många människor. Behov av kontaktmöjligheter med oss här i huset finns det verkligen. En av de första som ringde mig lördagsmorgonen den 16 januari, när annonsen publicerades, var dåvarande ordföranden för Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL. När han presenterat sig och detta riksförbund undrade han om riksdagsmannen nu ville avbryta samtalet. — Politiker brukar inte vilja lyssna på oss, sade han. Jag lyssnade den lördagsmorgonen. Jag hade inga kunskaper om dessa människors förhållanden. Jag lyssnade till riksförbundets styrelse vid ett senare tillfälle. Jag lyssnade till vad några, som jag trodde, sakkunniga på annat håll ansåg om detta. Skulle jag väcka en motion? Att en politisk framstöt skulle innebära märkliga och även för mig personligen obehagliga reaktioner stod klart. Jag fick en hel del råd, bl.a. följande: ”Det skall jag säga Dig, Alf, väcker Du en motion om de där homofilerna är Du politiskt död.” Men ju mer kunskaper jag fick om dessa stackars människor, desto mer insåg jag att en motion måste väckas. Tyvärr tvekade jag, trots allt, att be riksdagskolleger stödja motionen. I dag vet jag att många, många i de olika riksdagspartierna gärna hade undertecknat motionskravet. Justitieutskottets betänkande har entydigt klargjort detta, vilket fyller mig med glädje och tacksamhet.

Jag har tre önskemål. Det gäller dels justitieministern, dels reaktionärerna i landet, dels de sexuellt avvikande. Mitt första önskemål gäller alltså justitieministern. Utskottet förutsätter att den av justitieministern förutskickade översynen av brottsbalkens bestämmelser om sedlighetsbrotten kommer till stånd inom kort. Eftersom justitieministern är närvarande i kammaren vill jag fråga: När tillsättes utredningen? Jag hoppas att svaret blir: Någon gång i denna månad eller någon gång i nästa vecka. Mitt andra önskemål gäller ett antal människor av vilka några skrivit till mig. Nog har jag anat att det finns människor i det svenska samhället som är till ytterlighet reaktionära, gammaldags tänkande och omänskliga i sin attityd. Men att jag skulle få så konkreta bevis för detta genom de brev jag erhållit hade jag ändå inte anat.

Detta är en skamfläck på världskartan.” Jag skall inte redovisa fler citat. Kammarledamöterna förstår hur breven i övrigt är formulerade och hur hotelser och oförskämdheter radats upp. Enkelt vore att rycka på axlarna åt dessa människor, att nonchalera dem, att skratta eller att vara oförskämd tillbaka. Att reagera så vore emellertid helt felaktigt. Dessa människor har inte tillräckliga kunskaper om förhållandena. Någon kan ha råkat ut för någon sexuellt avvikande som förfarit brottsligt. Men döm inte detta generellt. Kom ihåg att brottslingar ju också finns bland de heterosexuella, bland oss andra. Vad som bl.a. behövs är saklig information. Inte minst krävs detta bland de unga. Har ni tänkt på hur en skolflicka eller skolyngling känner sig när hon eller han upptäcker ett annorlunda sexuellt beteende hos sig själv? Vem skall de tala med? Med föräldrarna? Få ungdomar vågar göra det. Med lärarna? Med kamraterna i gänget? Hur tror ni dessa våra unga medmänniskor reagerar, när de möter bristen på förståelse, intoleransen, de skygga och avvisande blickarna? Här behövs sannerligen upplysning, öppenhet, förståelse och all den medmänsklighet som jag vet ändock finns i dagens svenska samhälle. Det tredje önskemålet gäller de sexuellt avvikande människorna själva och naturligtvis framför allt dem som med uppmärksamhet har följt riksdagsbehandlingen från i våras. Jag skulle vilja säga till dem: Försök förstå hur riksdagen arbetar och att beslutsprocessen tar tid. Jag hade visserligen motionerat om omedelbar lagändring. Motionskravet är inte tillstyrkt, men jag är synnerligen nöjd med den positiva utskottsbehandling som motionen har fått. Försök förstå, passiva och aktiva medlemmar i RFSL och inte minst ni som t.o.m. har satt i gång något slags hungerstrejk, att om riksdagen om en stund bifaller utskottets förslag har ni fått bekräftelse på att problemet är på väg att lösas. Ni kan känna tillförsikt inför framtiden. Toleransen, förståelsen och likaberättigandet som människa och samhällsmedlem är på väg — även för er. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets betänkande.

Herr talman! Herr Wennerfors erinrade om att jag vid ett tidigare tillfälle här i riksdagen har svarat på en fråga om bestämmelserna i 6 kap. brottsbalken, där man återfinner bestämmelserna om straff i vissa fall för homosexualitet. Det var i december 1969 och jag sade då att det fanns anledning att se över bestämmelserna i detta kapitel.

Jag vill nu här i kammaren tala om att detta förberedande arbete har hunnit så långt att det föreligger utkast till direktiv för en utredning om översyn av sedlighetsbrotten. I dessa direktiv lägges en speciell tyngdpunkt på bestämmelserna om homosexualitet men naturligtvis tas också upp vissa andra bestämmelser i kapitlet som är i behov av en översyn. Jag hoppas att det skall vara möjligt att utse sakkunniga och att få utredningen i gång inom den allra närmaste tiden. Med den allra närmaste tiden menar jag då de närmaste veckorna.
Herr talman! Jag skall bara be att i all korthet få säga, att jag anser att det är ett mycket angeläget förslag som herr Wennerfors har fört fram i sin motion. Jag hör till de säkert många ledamöterna här i kammaren som gärna skulle ha satt sitt namn under kravet i den motionen. Jag vill också påminna om att när folkpartiets landsmöte i september sammanträdde i den här lokalen, hade man att behandla en liknande motion. Landsmötet uttalade då, att vid den översyn av lagstiftningen, som utskottet här har uttalat sig för, inriktningen bör vara den, att diskriminerande bestämmelser gentemot de homosexuella bör tas bort.